Herr talman! Jag är glad över att Mats Odell och jag är överens i det här fallet. Jag har velat ge dessa klara och raka besked i mitt interpellationssvar. Jag tror det är oundvikligt att vi då och då upplever sådana här debatter. Det är inte första gången som vi har en debatt i det här landet där det talas om dödshjälp. Jag tror att vi tillsammans envetet måste stå för de principer som jag tycker är naturliga för det svenska samhället. Jag reagerar litet mot att Mats Odell i den här debatten tar in beslutet om det hjärnrelaterade dödsbegreppet och anför detta som ett bevis för att små opinioner kan få igenom sina förslag. Jag vänder mig mot detta. Det har varit många utredningar innan vi fattade beslut om det hjärnrelaterade dödsbegreppet. Sverige har, förutom Danmark, som också är på väg att fatta ett sådant beslut, varit det enda land i världen med intensivvård som inte haft denna lagreglering. Jag tycker alltså inte att man skall jämföra detta med den debatt som nu har blossat upp och som vi kommer att få uppleva då och då. Jag vill vidare framhålla att vi kommer att få många frågor av etisk karaktär att diskutera när det gäller hälsooch sjukvård, med den snabba utveckling som sker inom det området. Riksdagen beställde ju för några år sedan medicinsk-etiska råd, som skall vara politikerna behjälpliga innan de tar ställning i olika frågor, därför att det är mycket svåra frågor för oss politiker att ta ställning till. Dessa råd behandlar kontinuerligt de frågor som kommer upp genom olika utredningar. Jag är också glad att Mats Odell noterat satsningarna i årets budgetproposition för de handikappade. Utöver det som finns och det som jag har tagit upp i dag menar jag att vi kontinuerligt får vara beredda att ta sådana här debatter. Men de principer som bör gälla är att vi inte skall förlänga lidandet för människor om döden är nära förestående, att vi skall ge maximal smärtlindring mot alla former av smärta, även om det kanske medför risk för att livet kan förkortas, och att vi samtidigt skall erbjuda bästa möjliga humanitära och tekniska vård. Jag tror att det är riktlinjer som svensk sjukvård arbetar efter. Vi får tillsammans på olika sätt klara av och möta sådana här debatter. Jag vill än en gång säga att jag har gett ett rakt och klart besked, och jag kommer att fortsätta att ge samma raka och klara besked.
Herr talman! Jag tackar socialministern än en gång för dessa klara besked. I fråga om hjärnrelaterade dödskriterier var det, om jag minns rätt, 97 ledamöter som röstade mot beslutet. Då skall vi också komma ihåg att det i förarbetena till lagen fanns en målsättning att det skulle finnas en mycket bred parlamentarisk enighet. Detta speglar att det fanns olika synsätt och att det fortfarande, inte minst hos sjukvårdspersonalen, finns en hel del betänkligheter mot den här lagen. Det gäller mer den människosyn som ligger bakom, den nyttomaximerande människosynen, som jag vänder mig emot. Jag menar ändå att lagen var en seger för nyttomaximerarna. Den grundläggande frågan, som har blivit alltmer aktuell ju längre den medicinska tekniken och forskningen har kommit, är om den fysiskt Prot. 1987/88:73 handikappade är lika mycket värd som andra människor. Vi från kds har här i Omsy. sselsäutningen medicinska området kommer att göra det nödvändigt med en ramlag till TNE Oka piskade: skydd för individens personliga värdighet på både forskningsoch sjukvårds berg området, en lag där livets okränkbarhet slås fast, där den utsorterande människosynen avvisas och där alla människors absolut lika värde i hela livscykeln klart manifesteras.

Herr talman! Hans Petersson har, mot bakgrund av en eventuell nedläggning av boardfabriken Swanboard Masonite Aktiebolag i Skinnskatteberg, frågat industriministern vad han anser bör göras för att trygga sysselsättningen i Skinnskatteberg och vilket ansvar regeringen kommer att utkräva av de nuvarande ägarna till fabriken samt om regeringen kommer att ta något ansvar för den framtida utvecklingen av orten. Berit Oscarsson har frågat industriministern hur han bedömer den aktuella situationen i Skinnskatteberg, hur han avser att medverka till att ägarna till boardfabriken tar sitt ansvar för att ersättningsindustrier etableras och vad han i övrigt avser att vidta för åtgärder för att omedelbart skapa nya arbetstillfällen och stärka Skinnskattebergs attraktionskraft. Interpellationerna har överlämnats till mig för besvarande. Det är djupt beklagligt att styrelsen för Swanboard Masonite Aktiebolag planerar att lägga ned boardfabriken i Skinnskatteberg. Jag har erfarit att MBL-förhandlingar pågår om nedläggning av företaget, och förhandlingarna beräknas pågå åtminstone under hela februari månad. Några varsel om uppsägningar har ännu inte kommit in till länsarbetsnämnden, men enligt uppgift planerar företaget att lägga ned fabriken till sommaren. När det gäller frågor som rör ett enskilt företags verksamhet är det bolagets styrelse och verkställande ledning som har att fatta och ta ansvar för erforderliga beslut. Regeringen har inga formella möjligheter att förhindra att ett företag, efter lagstadgat samråd med de anställda, beslutar om nedläggning. Företaget har fått förslag om ett mycket generöst investeringsstöd för att göra det möjligt att fortsätta driften i Skinnskatteberg. Tyvärr har företaget avvisat detta erbjudande. Om företaget efter avslutade MBL-förhandlingar står fast vid sitt nedläggningsbeslut, bör företaget enligt min uppfattning ta på sig ett mycket stort ansvar när det gäller att mildra de negativa sysselsättningskonsekvenser som uppkommer genom nedläggningen. Detta ansvar gäller såväl den fortsatta sysselsättningen i Skinnskatteberg som sysselsättningsskapande insatser och 98 åtgärder för att bredda näringslivet i kommunen. Regeringen kommer också att ta initiativ till överläggningar med företaget om vad företaget kan göra för de anställda vid boardfabriken. Sedan år 1983 har arbetslösheten minskat kraftigt i Skinnskatteberg. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit mycket positiv i kommunen. Nyetableringar har gjorts och flera befintliga företag har utökat sin verksamhet. Totalt har ca 250 nya arbetstillfällen tillkommit. Detta har bl.a. kunnat ske genom att arbetsförmedlingen främst satsat på arbetsmarknadsutbildning, vilket lett till att många arbetslösa kunnat få arbete i de nyetablerade företagen och i de företag som utökat verksamheten. Skinnskatteberg ingår också i ett OECD-projekt angående lokala sysselsättningsinitiativ som regeringen beviljat medel till. Även om utvecklingen varit positiv i kommunen under senare år kommer en nedläggning av boardfabriken att innebära stora svårigheter för kommunen. En krisgrupp har redan nu bildats, där landshövdingen är ordförande och länsarbetsdirektören är en av medlemmarna i gruppen. I avvaktan på utgången av MBL-förhandlingarna har ännu inte några konkreta åtgärder vidtagits av gruppen. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen i Skinnskatteberg och hålla sig informerad om de pågående förhandlingarna. Först därefter är jag beredd att ta ställning till om några åtgärder behöver vidtas.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Återigen lämnar alltså industriministern över frågor som man ställer till honom om industripolitik, makt, ägande och ansvar till arbetsmarknadsministern. Mot bakgrund av svaret — där man hänvisar till att olika länsorgan agerar för att försöka få en lösning på den kris som nu har uppstått — känns det svårt att här diskutera sådana avgörande och viktiga frågor av principiell och framåtsyftande natur. Självfallet agerar nu länsarbetsnämnd, länsstyrelse och lokala krisgrupper — konstigt vore det ju annars. Men detta behöver man inte ställa frågor till en minister om för att få veta. Det står ju att läsa om i tidningen, och det kan man få veta på annat sätt om man, som jag och några till som kommer att delta i debatten, tillhör den aktuella valkretsen. Jag hoppas att det under debatten skall gå att få fram några preciseringar av svaret, för detta behövs verkligen mot bakgrund av den allvarliga utvecklingen i Skinnskatteberg. I svaret sägs inledningsvis att man ännu inte har några varsel, samtidigt som det hänvisas till att MBL-förhandlingar fortfarande pågår. Vi riksdagsledamöter i länet har fått brev från företaget, där man faktiskt lämnar besked. Man säger att en nedläggning skall ske så snart som möjligt. Arbetsmarknadsministern vet lika väl som de anställda vad MBL har för betydelse i sådana sammanhang. Det är väl att ställa för höga förhoppningar på MBL om man tror att man kan hindra en nedläggning som ägarna har bestämt sig för. Det blir naturligtvis som bolaget vill, särskilt som statens röst i bolaget i form av ASSI, som är delägare, om man får tro den information som har lämnats, inte har haft något att invända. Man har alltså accepterat nedläggningen. Regeringen markerar återigen, såsom man har gjort så många gånger förut när det har gällt kriser i Bergslagen, att ägarna har ett stort ansvar för sysselsättningen på orten. Varken i det brev som vi har fått från Swanboard eller i det pressmeddelande som har gått ut står det något om ansvar eller framtid. Där står det att det är nödvändigt att lägga ned så snart som möjligt för att minska en överkapacitet. Man säger att det är beklagligt men nödvändigt. Lönsamheten går först. Så är det naturligtvis. Jag antar att regeringens tal om ansvar gäller också ASSI, som finns med som ägare till Swanboard och tidigare även till den såg som nu byter ägare, med personalminskningar i Skinnskatteberg som följd. En olycka kommer sällan ensam, heter det ju, och nu står Skinnskatteberg inför dubbla problem. Vad kommer regeringen att kräva för ansvar i det här fallet? Det tycker jag är en mycket viktig fråga, som måste få ett svar. Man kan inte bara avvakta och säga om, kanske och möjligen i framtiden. Jag tycker att man känner igen industriministerns formuleringar från stålkriserna. Hittills har vi inte sett att regeringen har satt någon makt bakom ordet ”ansvar” eller att man utkrävt något ansvar av ägare. Jag vill nu veta om arbetsmarknadsministern har något nytt besked att komma med från regeringens sida. Kan arbetsmarknadsministern göra något förtydligande, som kan inge hopp om en verklig aktion för Skinnskatteberg från regeringens sida? I detta sammanhang finns dessutom skäl att lyfta fram en åsikt som är allmänt utbredd bland folk i Bergslagens krisorter. Just nu är det två orter i vårt län som har likartade problem. Förutom Skinnskatteberg är det Morgongåva, där en stor industri läggs ned. Orten är helt beroende av denna industri. Åsikten är den att regeringen borde ta ett ansvar för att få fram lokaliseringar till den här regionen på samma sätt som man har gjort i Uddevalla och Malmö. Det finns mycket att säga om de lokaliseringarna, men de visar ju på att man har förmått företag att lägga sin nyetablering i en ort där det behövs arbetstillfällen. Jag menar att om det finns något ställe i Bergslagen inom det ansvarsområde som faller under regionalpolitik och regional utveckling, så är det verkligen Skinnskatteberg med tanke på den situation som råder där i dag. Det behövs ett snabbt besked och inte ett vilande på svaret. Människor står inför en oerhört stor omvälvning, när den dominerande arbetsplatsen försvinner. Det gäller människor som skaffat sig egna hem, människor som har allehanda planer för sin framtid. Det är väldigt viktigt att här förhindra en onödig flykt från en ort som har så många stora och fina värden vid sidan av det förhållandet att man tidigare kunnat försörja sig där. Regeringen ser ju hur människor bildligt talat travas på varandra, hur de slåss om lägenheter, samhällsservice och daghemsplatser i tätorterna, hur trafikproblemen blir värre och värre. Man diskuterar dagligen hur man skall hindra trafiken att öka i Stockholm, hur tillväxten skall kunna stoppas. Då finns det all anledning att ta kraftiga initiativ för att hindra att man föröder en sådan ort som Skinnskatteberg, där folk bor och det finns en samhällsservice och där man kan fortsätta att leva, om man får ett arbete. Jag tror inte att det behövs några storstilade åtgärder. Människorna där uppe är vana att slåss för sina jobb. De har fått ge sig under kapitalets piska många gånger, men de har överlevt, och de har kunnat bygga vidare på den plats där de vill leva. Jag tycker att det borde komma ett rakare besked från regeringen under den här debatten —- inte bara att man avvaktar. Det är alltför vagt i den här situationen.

Herr talman! Min interpellation var också ställd till industriministern, men jag har naturligtvis respekt för den arbetsfördelning som finns inom regeringen. Det är ändå regeringen som helhet som har ansvaret för sådana stora frågor. Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Anledningen till att jag framställde interpellationen var det förlamande beskedet om att boardfabriken i Skinnskatteberg föreslogs läggas ned. 275 anställda skulle bli utan arbete. Detta besked kom kort tid efter det att sågverket, som är ortens andra stora arbetsplats, föreslogs byta ägare, vilket kunde betyda att ytterligare 65 arbetstillfällen skulle försvinna vid sågen i samband med rationaliseringsinvesteringar. En sådan kraftig neddragning — 340 jobb — är givetvis förödande för en så liten kommun som Skinnskatteberg med drygt 5 000 invånare och en begränsad arbetsmarknad. I detta läge är det inte så konstigt att vi riktar våra blickar mot staten, och jag vill gärna ta upp en diskussion om förhållandena och ge information om hur läget har varit och hur läget är i Skinnskatteberg. Kommunen, som ju är en av landets minsta med drygt 5 200 invånare, ligger i ett område som har drabbats mycket hårt av strukturomvandlingen och under 1970 och 1980-talen har haft stora bekymmer med sysselsättningen. I Skinnskattebergs kommun försvann under de första fem åren av 1980-talet över 300 arbetstillfällen. Gruvverksamheten i Riddarhyttan lades slutgiltigt ned, varvid 130 personer förlorade sina jobb. Neddragningen av boardproduktionen vid Royal Board 1983 drabbade 173 personer, och vägverkets anläggning i Skinnskatteberg med 12 anställda lades ned 1975. Tillsammans utgör detta 315 arbetstillfällen som har försvunnit under fem år. Skulle alla de förslag som i dag diskuteras bli verklighet, skulle ytterligare drygt 350 arbetstillfällen försvinna under 1988. Det skulle tillsammans bli en minskning med hela 665 arbetstillfällen på åtta år i en mycket liten kommun med svag arbetsmarknad och med mycket små möjligheter till pendling. Som arbetsmarknadsministern sade, har ändå arbetslösheten minskat under senare år. Nyetableringar har gjorts, befintliga företag har utökat sin verksamhet, och detta är mycket glädjande för kommunen. Men låt mig tala om vad som skulle kunna hända 1988 och framöver. Boardfabriken, som ju är kommunens största arbetsplats, ägdes av ASSI fram till 1983. Nuvarande ägare är alltså Swanboard Masonite AB med familjen Wettergren i spetsen. ASSI är fortfarande delägare i företaget. Styrelsen för Swanboard Masonite har alltså fattat beslut om nedläggning av boardfabriken, vilket innebär att 275 anställda kommer att mista sina jobb. MBL-förhandlingar pågår, och en löntagarkonsult håller på att granska den utredning som legat till grund för beslutet, så sista ordet är alltså ännu inte sagt. Sågen, som är den andra stora arbetsplatsen och som i dag ägs av ASSI, håller på att byta ägare. Om dessa planer verkställs försvinner ytterligare 65 arbetstillfällen i samband med rationaliseringsinvesteringar. För några dagar sedan kom ytterligare nedläggningshot. Domänverket diskuterar på central nivå att lägga ned flera av sina maskinverkstäder — en ligger i Skinnskatteberg och sysselsätter 12 personer. Tillsammans blir detta 352 arbetstillfällen. Skulle 352 förlorade jobb i Skinnskatteberg relateras till invånarantalet i Stockholm innebär det att ca 50 000 personer skulle bli arbetslösa. För Järfälla, där Ingela Thalén bor, skulle det innebära 3 900 jobb, och jämfört med Västerås är det 7 000 jobb. Arbetsmarknadsministern, liksom också industriministern, förstår säkert allvaret i det som i värsta fall kan hända i Skinnskatteberg. Jag håller med om att ägarna måste ta på sig ett mycket stort ansvar för att mildra de negativa sysselsättningskonsekvenser som kan uppkomma. Jag vet att staten varit beredd att ge ett generöst stöd för att göra nödvändiga investeringar i boardfabriken möjliga. Jag vill emellertid säga att staten har ett stort ansvar som ägare eller delägare i verksamheter som lagts ned. Åtgärder måste vidtas. Jag vill därför fråga: Kan vi få mer konkreta förslag till åtgärder från Ingela Thalén? Vad kan vi sätta in i Skinnskatteberg? De som i dag är drabbade väntar på besked; de har levat i ovisshet alltför länge.

Herr talman! Jag har anmält mig till dagens debatt eftersom jag så påtagligt upplever den oro för framtidens arbeten som finns i min hemkommun Skinnskatteberg. Få samhällen har i så hög grad som Skinnskatteberg under årens lopp varit beroende av stora, statligt ägda företag. Få samhällen har i så hög grad som Skinnskatteberg smärtsamt fått erfara otryggheten i detta beroende. Den 30 november 1987 diskuterades den nedläggningshotade ASSI-ägda Skinnskattebergssågen här i kammaren. Sedan dess har det statliga domänverket signalerat att man planerar att lägga ned sin reparationsverkstad i Skinnskatteberg. Dagens debatt handlar om boardfabriken. I dag drivs boardfabriken av Swanboard Masonite, men staten är genom ASSI majoritetsägare med 29 90 av aktierna och med två poster i styrelsen. Staten är således dominerande ägare till boardfabriken, sågen och domänverkets reparationsverkstad. Vid samtliga dessa tre arbetsplatser är arbetena hotade. Hur staten uppfyller sitt ägaransvar i Skinnskatteberg är avgörande för kommunens hela existens. Herr talman! Boardfabriken hotades av nedläggning våren 1982. Den gången gällde det 400 arbeten. Sverige hade då en borgerlig regering. Vid ett demonstrationsmöte i Skinnskatteberg den 6 maj 1982 framförde en representant för det socialdemokratiska partiet en appell där invånarna förespeglades en trygg framtid i Skinnskatteberg, bara väljarna röstade fram en socialdemokratisk regering. Så här lät det i Skinnskatteberg den gången: ”Ge inte upp - vi står på er sida i den rättfärdiga kamp som ni nu utkämpar.” Krav ställdes att dåvarande industriministern Nils G Åsling ”omedelbart tar det politiska initiativet till att undanröja beslutet om nedläggning av boardfabriken i Skinnskatteberg”. Vidare sade den socialdemokratiska partirepresentanten så här: ”Jag utgår ifrån att den 19 september 1982 kommer majoriteten av det svenska folket att i demokratiska val ordna med ett maktskifte i regeringens boningar. Och då, mina vänner, skall vi inte lösa landets ekonomiska kris genom att spara och lägga ner. Nej, då skall vi tillsammans satsa och arbeta oss ur krisen.” Herr talman!

Herr talman! Skinnskatteberg brottas utan tvivel med stora problem när det gäller sysselsättningen. Somliga arbetsplatser skall läggas ned, andra är direkt nedläggningshotade. Industriminister Thage G Peterson, som enligt min uppfattning borde vara det statsråd som tar det yttersta ansvaret för att skinnskattebergsborna tillförsäkras en framtid i fråga om arbetstillfällen, lyser nu med sin frånvaro i riksdagen. Han har tydligen gett arbetsmarknadsministern i uppgift att här i kammaren redovisa det obehagliga förhållandet att en tom påse är tom. Herr talman! Träindustrin, som har varit Skinnskattebergs ledande industrigren under lång tid, brottades redan 1982 med problem. Det var under borgerlig regeringstid. Men problemen reddes upp i mycket stor omfattning vid det tillfället. Den dåvarande socialdemokratiska oppositionen anklagade ändå, precis som Karin Falkmer redan har redovisat här, den borgerliga regeringen för brist på politisk vilja när det gällde att lösa problemen i Skinnskatteberg. Vid det appellmöte — den appellen har redan delvis redovisats här — som ägde rum i maj 1982 just i Skinnskatteberg utlovades av ledande socialdemokrater i Västmanland att hela den socialdemokratiska partiledningen — inkl. industripolitikern Thage G Peterson — stod bakom kravet på att skinnskattebergsborna skulle få en tryggad sysselsättning i framtiden. Det gällde bara för skinnskattebergare och övriga att rösta för en socialdemokratisk regionalpolitik. Det blev socialdemokratisk regering efter det valet. Men nu, efter snart sex år med socialdemokratisk näringsoch regionalpolitik, är sysselsättningsläget i Skinnskatteberg allvarligare än vad som någonsin tidigare har varit fallet i den bygden. Det är så lätt att i övermod avge löften. Men det är ofta mycket svårare att uppfylla löftena när det gäller sådana här överbud. Det visar sig vara fallet även i fråga om denna problematik. Jag vill, delvis mot den här bakgrunden, ställa följande frågor till arbetsmarknadsministern men också till Berit Oscarsson som är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västmanlands län: Är det bristen på politisk vilja från regeringens sida som harilett till att Skinnskatteberg nu har hamnat i en svår krissituation? Eller vad är i själva verket anledningen till denna situation i kommunen? Det skall bli intressant att ta del av svaren på dessa två kortfattade frågor. Själv tror jag faktiskt att den politiska viljan har funnits hos den nuvarande regeringen. Det är bara det att instrumenten och lösningarna hittills har saknats. Detta är allvarligt — mot nämnda bakgrund och mot bakgrund av de löften som avgavs för några år sedan i en avgörande valrörelse. Herr talman! Enligt min uppfattning har Skinnskattebergs näringsliv och ortens arbetsplatser drabbats av den av socialdemokrater så ofta omhuldade politiken att näringslivets investeringar och ledningsfunktioner helst skall dirigeras från central nivå, i många fall från Stockholm. Det gäller icke minst de statliga företagen. För ytterst få av de företag i Skinnskatteberg som kommer att läggas ned eller som är nedläggningshotade har dessa negativa beslut fattats lokalt i Skinnskatteberg. Nej, inflytandet har funnits och besluten fattats i Stockholm eller i andra delar av landet. Jag är helt övertygad om att sysselsättningskriser på många orter inte kan lösas på ett acceptabelt sätt så länge företagsledningen finns centralt, ofta i Stockholm, och beslutsfattandet sker i nuvarande ordning. Följaktligen kan problemen i Skinnskatteberg lösas först när företag, företagsledning, investeringsbeslut och den därav följande verksamheten är starkt förankrade i bygden och hos dess människor. Herr talman! Jag vill också säga att Skinnskatteberg inte saknar förutsättningar för att gå en ur sysselsättningssynpunkt ljusare framtid till mötes. Skinnskatteberg är en kommun mitt i ett av landets vackraste och rikaste naturområden. Kommunen har en livlig kulturverksamhet på många områden, en god kommunal service och icke minst en befolkning som tror på sin bygd och dess förutsättningar. Men vad Skinnskatteberg behöver, arbetsmarknadsministern, är politikernas vägledning och stöd för att bygga en egen framtid.

Herr talman! Regeringen förstår självfallet allvaret i situationen och är fullt medveten om att allting inte går på räls. Tidigare framgångar kan ibland mötas av motgångar, och ibland tar de ut varandra. Den beskrivning som bl.a. Berit Oscarsson har lämnat är självfallet helt riktig, och den är i sig en grund till oro, men det finns skäl att säga att regeringen inte har varit och inte är passiv inför svårigheterna. Under 1984 gjordes stora satsningar i Bergslagen. Både regering och riksdag behandlade bl.a. ett Bergslagsprogram, som innebar utvecklingsinsatser. Bergslagsdelegationen fungerar som rådgivande organ. 1986 antog riksdagen ett treårigt utvecklingsprogram om 425 milj.kr. för området. En stor del av de insatser som gjorts har inriktats på arbetsmarknadsutbildning och på förebyggande åtgärder, och de har gett resultat. När det gäller nyetableringar kan nämnas elektronikföretaget i Riddarhyttan, som har mellan 15 och 20 nyanställda personer. Kanalfläkt, där det finns 60 anställda, har under hela denna period utökat med mer än 30 personer och har dessutom utbyggnadsplaner. Amerplast, som gör plastpåsar, räknar också med en viss nyanställning under 1989. Det råder en stark efterfrågan på arbetskraft inom pendlingsavstånd, t.ex. från Volvo i Köping, från Fagersta och även från Ludvika. Här finns stora investeringsmedel för inte minst utbildning för framtiden. Företag som vill starta verksamheter i Skinnskatteberg får naturligtvis, som har framgått, lokaliseringsstöd. När det gäller de omgivande orterna runt Skinnskatteberg kan jag framför allt nämna just den utveckling som förutsätts kunna ske i och med den senaste Bergslagspropositionen. Det har satsats och föreslås satsningar på ett antal nyetableringar. ASEA:s expansion är en av dem, Vattenfalls och riksskatteverkets utlokaliseringar är andra. Arbetsförmedlingen kommer självfallet också att göra ett antal förnyade insatser för att underlätta omställning. Får jag säga att vi i dag vet att när det gäller kringliggande områden har Fagersta en stark efterfrågan. Där är nyanställningar på gång, för att ersätta de människor som slutar. Fagersta Stainless, som tillverkar tråd, anställer också folk som ersättning för de avgångar som sker. Secoroc, som tillverkar bergborrutrustning, ersätter avgångar. Fagersta AB, som tillverkar rostfria rör, ersätter också avgångar. En viktig poäng som rör arbetsmarknadsutbildning och tillgången på yrkeskunniga verkstadsarbetare är att det i dag saknas yrkeskunniga verkstadsarbetare. Här kan arbetsmarknadsutbildningen spela en stor roll även i fråga om de förändringar som sker i Skinnskatteberg. Volvo Köping, för att avsluta med den punkten, kommer att nyanställa 200 personer. Som svar på frågan vilket ansvar olika företag skall ha vill jag självklart säga att statliga företag skall ha ett lika stort, om inte större ansvar än privata företag. Jag kanske åter skall nämna att boardfabriken har avvisat det investeringsstöd som regeringen har erbjudit.

Herr talman! Nu försökte några göra stor partipolitik av situationen i Skinnskatteberg och hänvisade till vad gamla och nya regeringar har sagt. Och visst kan man göra det. Det slår mig direkt att det arbetsmarknadsministern pratar om som en lösning, och det man egentligen har att säga om problemet, är pendling. Det var precis vad industriministrarna sade även på den borgerliga tiden — människorna skall pendla. När Bäckegruvan lades ned kunde man tänka sig att pendla då det gällde Fagersta och Norberg. Sedan lades driften ned i Norberg och ett stålverk lades ned i Fagersta. Då skulle man pendla till Surahammar, Hallstahammar och Västerås. Det är naturligtvis så koncentrationsprocessen pågår. På det viset utarmas bygderna, och det är ingen långsiktig lösning. Vad jag tycker behövs, i stället för talet om att det erfordras 200 personer på det ena stället eller nyanställningar på det andra, är ett försök att få till stånd en lokalisering i Skinnskatteberg så att orten kan leva vidare. Annars kan vi aldrig klara av att behålla den struktur som Bergslagen har, med det levnadsmönster och de livsvillkor som har utvecklats där. Jag menar att det är någonting att försvara. Människor skall inte behöva flytta på kapitalets villkor för att få ett jobb. Visst är människor i den här regionen beredda att göra stora omställningar. Många pendlar långa vägar, många gör sitt yttersta för att få ett jobb på annan ort. Men en annan lösning måste också kunna erbjudas. Då kommer vi in på den intressanta frågan om statlig eller privat verksamhet. Vad skall man med staten till om inte staten gör något, vad skall man med staten till om den inte anlägger en socialistisk syn, utifrån mitt sätt att se, på politiken? När de privata företagen sviker, och det har de i mycket hög grad gjort i Bergslagen, har de köpts ut av staten eller fått hjälp att avskriva strukturlån. Det har gällt inom stålindustrin. I fallet Skinnskatteberg klev staten av sitt majoritetsansvar och har nu en mindre del av ägandet. Jag menar att det behövs en annan inriktning på den statliga politiken. Det rör statsägda företag och olika samhällsägda företag liksom fonderna och fondernas användning. Det var det andra stora slagnumret i 1982 års val att löntagarfonderna skulle rädda jobben åt folk. Men de pengarna satsas ju på aktiebörsen, under marknadsmässiga villkor. Hur mycket det har betytt för arbetarna i Bergslagen vet vi. Det har talats mycket om vad som har sagts i tidigare debatter. Utan att nagla fast några vid den inställning de har haft tidigare eller att försöka göra speciella partipolitiska markeringar skulle jag vilja säga att den här situationen nu måste tas på mycket stort allvar. Jag skulle vilja upprepa vad en socialdemokratisk debattör yttrade här i kammaren i april, före valet 1982: Herr industriminister, sade han; jag får väl byta till fru arbetsmarknadsminister: Gör något för ASSI i Skinnskatteberg och gör det nu! Detta tror jag är det viktigaste.

Herr talman! Låt mig också slå fast att det är mycket viktigt att vi får behålla den balans vi har haft på arbetsmarknaden i Skinnskatteberg. Vi kan inte räkna med att folk skall pendla utan vi måste satsa på nyetablering och utvidgning av det näringsliv som finns i Skinnskatteberg. Vi vet att sysselsättningsgraden är låg i området och att vi har sysselsättningsproblem inom samtliga områden eftersom riksgenomsnittet vad gäller arbetslösheten överskrids i samtliga orter i närheten av Skinnskatteberg. Vi har i Skinnskatteberg i dag 2,5 96 arbetslöshet, och om de planer som jag redovisade i mitt tidigare inlägg skulle verkställas skulle vi få 8 2 arbetslöshet, och det är en skyhög siffra. I Fagersta, som är den närmaste orten och där det, som Ingela Thalén sade, finns arbetstillfällen, har man ändock drygt 2 96 arbetslöshet. Köping, som är en annan pendlingsort, har över 3 96 arbetslöshet. Dessutom har vi en låg sysselsättningsgrad i hela Bergslagsregionen. Vi vet att främst kvinnor har svårt att finna jobb. När det gäller pendling vill jag framhålla att vi har dåliga vägar och framför allt urusla allmänna kommunikationer. Till Fagersta pendlas det mycket i dag, och dit har vi bra väg"och ett avstånd som är acceptabelt, 2,5 mil. Till Köping är det 4 mil och en sämre väg, och det skulle behövas investeras i den vägen. En del pendlar också till Lindesberg, dit det är över 5 mil. Det är framför allt riddarhyttebor som pendlar dit. En pendling till Ludvika är inte tänkbar för skinnskattebergsborna. Halva vägsträckan är hygglig, men resten är i uruselt skick och skulle verkligen behöva förbättras. Det finns heller ingen naturlig anknytning mellan Ludvika och Skinnskatteberg, så det bör man inte satsa på. Det man bör arbeta för är att åstadkomma fler arbetstillfällen i Skinnskatteberg. Ingela Thalén tog också upp frågan om arbetsförmedlingen. Låt mig säga att det är ett gammalt önskemål i Skinnskatteberg att få en förmedling som är öppen varje dag. Nu har man en pendlande verksamhet, och jag undrar om arbetsmarknadsministern i dag kan utlova ökade resurser så att man kan ha arbetsförmedlingen öppen varje dag. Jag skulle önska att få svar på de frågor jag har ställt.

Herr talman! När arbetsmarknadsministern talar för att pendling skulle vara ett alternativ för dem som blir arbetslösa i Skinnskatteberg tycker jag att arbetsmarknadsministern utgår från ett Stockholmsperspektiv. Jag tror inte att det för det stora flertalet skinnskattebergsbor är möjligt att se pendling som ett alternativ till jobb inom den egna orten. Om man skall ge sysselsättning måste jobben tas fram inom Skinnskattebergs kommun. Man hänvisar till att sysselsättningssituationen har utvecklats positivt sedan 1983. Jag tycker inte att vi skall diskutera 1982 eller 1983 nu, utan det djupt allvarliga i debatten är vad som förestår när det gäller problematiken i att sysselsätta människorna i Skinnskatteberg. Det gäller till en början ca 275 personer och eventuellt ytterligare tillkommande. Det är en mycket hög siffra när det gäller Skinnskattebergs kommun. Kommunen har drygt 5 000 invånare. Det har här nämnts vad motsvarande siffra skulle bli för Stockholmsregionen och för Västerås mot bakgrund av befolkningens storlek på de orterna. Man kommer då fram till siffror som är förskräckande. Det är viktigt att vi ser verkligheten som den är, att vi inser allvaret i den här saken och inte försöker bortförklara vad som har hänt under de senaste sex åren. Det är vad som förestår som är det stora problemet på det här området. Jag vill bara, herr talman, helt kort upprepa att vi från folkpartiets sida har den bestämda uppfattningen att företag i alltför stor omfattning har styrts och fortfarande styrs från en annan ort än den som verksamheten är förlagd till. Så har varit fallet i Skinnskatteberg. Det är inte på det lokala planet som man har fattat besluten om nedläggning — det har skett från Stockholm men också från andra delar av landet. Vi menar från folkpartiets sida att det är viktigt att det lokala inflytandet när det gäller arbetstillfällena blir kraftigare i framtiden. Vi tror också att fördelningen av statliga medel som är till för att hjälpa näringslivet skall ske på länsnivå och inte centralt i Stockholm. Vi tror på en decentralisering på det här området. Jag tror att det är helt nödvändigt om vi skall kunna lösa problemen på många orter här i landet, inkl. Skinnskatteberg.

Herr talman! Skinnskatteberg är en vackert belägen Bergslagskommun ca 17 mil från riksdagshuset med en enligt min uppfattning mycket bra boendemiljö. I Skinnskatteberg frågar man i dag: Hur tänker socialdemokraterna leva upp till de förväntningar man skapade inför valet 1982? Den socialdemokratiska partirepresentantens appell, som det socialdemokratiska partidistriktet, den socialdemokratiska riksdagsgruppen och de socialdemokratiska industripolitikerna stod bakom, utlovade följande: ”Era krav på att leva vidare är väl förankrade hos de politiker som jag hoppas är statsråd efter den 19 september 1982.” Herr talman! Appellen utgjorde ett mycket viktigt inslag i den socialdemokratiska valrörelsen 1982. I en åttasidig bildfolder om demonstrationen i Skinnskatteberg, med bild på demonstrationståget och Skinnskattebergs kyrka på framsidan, fanns appellen tryckt på hela mittuppslaget. Det blev ett skifte i maktens boningar, vilket förordades i appellen. Trots löften om att socialdemokratisk valseger skulle vara en bättre garant för att leva vidare är Skinnskatteberg i dag mer nedläggningshotat än någonsin förut. Vid boardfabriken gäller det, som Berit Oscarsson sade, 275 arbeten, vid sågen i allra bästa fall 65 arbeten, men det förutsätter att den planerade försäljningen blir av. Och vid domänverket är 12 arbeten i fara. För människorna i Skinnskatteberg kan det i praktiken bli så att staten aktivt medverkar till att man på tre olika arbetsplatser med statligt ägaransvar tar bort totalt 352 arbeten av kommunens totalt 500 industriarbeten. Det blir inte många kvar sedan. Herr talman! Mot bakgrund av 1982 års socialdemokratiska utspel i Skinnskatteberg frågar jag: Hur kommer den socialdemokratiska regeringen nu att se till att Skinnskatteberg får en möjlighet att leva vidare?

Herr talman! Det är synd att det inte finns en overhead-apparat, så att man kunde visa en grafisk bild över förändringarna av arbetslösheten i Västmanlands län och länets Bergslagskommuner sedan 1982/83. 1983 hade Norberg en arbetslöshet på 6,1 20. I de övriga kommunerna var arbetslösheten 5,9 90. I dag ligger länsgenomsnittet över nationsgenomsnittet, det är riktigt. Men arbetslösheten är dock i Fagersta 2,4 90 och i Norberg 3,3 90. Detta är inte något uttryck för att jag tycker att dessa siffror är bra. Tvärtom, jag tycker att dessa siffror fortfarande är djupt oroande. Men jag säger detta som svar på Karin Falkmers senaste inlägg. Jag vill också säga något om de förutsättningar som råder framöver. Först och främst vill jag framhålla att vi inte kommer att ingripa innan MBL förhandlingarna är avslutade. Så gör man inte. Förhandlingarna måste få ha sin gång. Däremot kan diskussioner pågå under hand. När det gäller det treåriga utvecklingsprogrammet för Bergslagen finns det fortfarande 20 milj.kr. kvar av de 30 milj.kr. i projektmedel som syftar till att skapa ny sysselsättning. Det finns fortfarande pengar kvar för den särskilda arbetsmarknadsutbildningen, speciellt i ny teknik, pengar som var avsatta i det treåriga utvecklingsprogrammet för Bergslagen. Det finns alltså rent ekonomiska resurser för den länsgrupp som skall arbeta för att trygga framtiden i Skinnskatteberg. Regeringen är ingalunda passiv. Det är inte heller de som arbetar i länet för att Skinnskattebergs utveckling också i fortsättningen skall vara gynnsam. Domänverket håller på med en allmän översyn av alla reparationsverkstäder. Denna översyn skall vara klar under 1988. Det finns inte någonting sagt om någon eventuell nedläggning. Enligt domänverket kommer verkstaden i Skinnskatteberg att behövas även i framtiden. Frågan om arbetsförmedlingsresurser är hitintills den enda konkreta fråga som länsgruppen har diskuterat. Det handlar om att till Skinnskatteberg föra reguljära arbetsförmedlingsresurser.

Herr talman! Det har talats om utvecklingen i Västmanland. Visst kan man visa med siffror att den är bättre än den var under stålkrisens år. Men den är fortfarande, i relation till riket i övrigt, ansträngd. Något av den utveckling som har skett i Västmanland kan härledas till den ekonomiska politiken, där man har gjort enorma satsningar på exportindustrin. Man har satsat på att pressa ned lönerna och höja vinsterna till förmån för exportföretagen och de s.k. balansproblemen. De två krisorter som i dag är verkligt aktuella — Morgongåva och Skinnskatteberg — är orter med produktion för den inhemska marknaden. En av baksidorna med den tredje vägens ekonomiska politik är att den inhemska marknaden och de företag som har avsättning på den svenska marknaden inte har fått samma stöd av staten. Pressar man ned de anställdas löner, minskar efterfrågan i landet. Detta är kapitalismens eviga dilemma. Man kan studera de andra orterna runt omkring. Vi kan utifrån Skinnskattebergs horisont se på Fagersta och Norberg, som kanske har genomlevt sina värsta kriser. Vi vet det inte säkert. Med den ordning som råder i ekonomi och planering kan det vara snabbt gjort att hamna i kris igen. Surahammar står och faller i relativt stor utsträckning med SSAB och dess framtid. Där är ett valsverk på tapeten. I Hallstahammar har man sedan länge en hög kvarstående arbetslöshet på grund av nedläggningar som skett under tidigt 80-tal. I Västerås, där man skulle kunna tänka sig att det finns en viss tillväxt, finns inga bostäder. Dit är det också långt att pendla. Visst finns det problem i vårt län som borde föranleda något annat än den avvaktande attityd som regeringen har. När det gäller de förslag som har nämnts i debatten från annat håll vill jag säga att den dröm om decentraliserat ansvar som har tagits upp från folkpartiets sida har mer att göra med en liberal illusion om att den kapitalistiska ekonomin idkar torghandel i staden. Det gör den faktiskt inte. Vi har i dag en maktkoncentration, ett ägande och ett beslutsfattande långt bort från de människor som berörs. Det är något av problemets kärna att regeringen inte gör någonting åt detta och inte försöker få till stånd en riktig regionalpolitik. I likhet med andra som har talat om statens ansvar menar jag att staten är människornas sista hopp i maktlösheten, hoppet att regeringen och samhället skall göra något för att ändra den utveckling som så hårt har farit fram med Bergslagens befolkning.

Herr talman! Får jag börja med att säga att de satsningar som har gjorts under den socialdemokratiska tiden naturligtvis har betytt väldigt mycket. Ingela Thalén berörde ju mycket av det som har satsats, satsningar som är en av anledningarna till att man så pass bra har kunnat klara de svåra uppgifterna i kommunen och i regionen som helhet. Till Hugo Bergdahl vill jag säga att det absolut inte är något som helst fel på vår vilja. Jag är också mycket stolt över de insatser som har gjorts under den socialdemokratiska tiden. Jämför man med den ekonomiska politik och den sysselsättningspolitik som fördes under de sex borgerliga åren, kan man säga att socialdemokraterna under de senaste drygt fem åren i regeringsställning har vidtagit åtgärder som medfört resultat. Jag behöver inte upprepa de konkreta åtgärder som arbetsmarknadsministern berörde utan hänvisar bara till exemplen. Karin Falkmer använde mycket av sin taletid till att berätta om vad som sagts. Kanske finns det inte några konkreta moderata förslag till åtgärder. Jag tycker det var intressant att Karin Falkmer ändå förordade statliga insatser, vilket inte är så vanligt bland moderater. Till Ingela Thalén vill jag säga att det skulle vara mycket fint om vi finge se henne i Skinnskattebergs kommun. Kommunen har gjort stora satsningar på bl.a. kulturområdet och är känd i hela landet för bl.a. den körfestival som hålls i juni månad. Vidare är kommunen känd för sin satsning på gammal industrimiljö — alltifrån röda jorden, Karmansbo herrgård, smedjan och arbetarbostäder till den moderna industrimiljö som man i dag kan uppvisa inom kommunen. Mycket av det här ingår i Ekomuseet, som också är ett intressant projekt. Det har också studerats på många håll i landet. Det finns alltså engagerade människor i Skinnskattebergs kommun vilka, som flera framhållit, är stolta över sin bygd och som slåss för sina arbeten och för sin kommun. Jag kan garantera att det blir en spännande och stimulerande dag i Skinnskatteberg, om Ingela Thalén kommer dit.

Herr talman! Får jag börja med att till Berit Oscarsson och Ingela Thalén säga att det i Skinnskatteberg gavs löften 1982, löften som om de hade uppfyllts efter valet skulle ha gjort dagens debatt onödig. Den socialdemokratiska appellen i 1982 års valrörelse inför nedläggningen av boardfabriken avslutades så här: ”Våra radikala trubadurer brukar sjunga att detta är konsekvenserna av ett visst ekonomiskt system. Jag skulle vilja säga att det som håller på att hända hos er är konsekvenserna av en brist på politisk vilja. Kamrater! Det kan vi ändra på i september. Håll ut och kämpa vidare!” För oss som bor i Skinnskatteberg är det uppenbart att socialdemokraternas politiska vilja mest inriktat sig på att till varje pris få flytta in i den politiska maktens boningar. Uppmaningen ”Håll ut och kämpa vidare!” skorrar egendomligt falskt i Skinnskatteberg i dag. Man frågar sig vad det blev av alla förespeglingar och löften som gavs om ett med 20 20 ökat byggande och med alla de behov av en boardindustri som landet nu skulle ha. De uttalanden som gjordes i 1982 års valrörelse har med stor tydlighet avslöjats som ett cyniskt utnyttjande av stämningsläget i en hårt drabbad Bergslagskommun., I stället har den förda socialdemokratiska högskattepolitiken med regleringar, monopol och löntagarfonder hämmat tillväxten i vårt land. Detta har drabbat utsatta regioner som Bergslagen och kommuner som Skinnskatteberg särskilt hårt. Mot bakgrund av det socialdemokratiska utspelet i 1982 års valrörelse i Skinnskatteberg frågar jag: Vilken trovärdighet anser sig socialdemokraterna vara förtjänta av i 1988 års valrörelse?

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar måste som kommunist givetvis stämma upp en lovsång över statligt företagande, men jag tycker att även han vid det här laget borde inse hur misslyckat det statliga företagandet i vårt land har varit. Allt fler av de statliga företagen går över i enskild ägo, och om arbetsplatserna skall finnas kvar är det nog bra att så sker. Berit Oscarsson är stolt över vad socialdemokraterna har uträttat för sysselsättningen i Skinnskattebergs kommun. Men litet grand av en rodnad borde nog smyga sig över åtminstone den ena kinden när de tänker på de löften och de överbud som de gav i 1982 års valrörelse. Dessa löften och överbud är ingenting att vara stolt över. För en del ligger det nära till hands att ropa på staten när det gäller att komma till rätta med sådana här situationer. Jag tillhör inte den kategori av politiker och andra som i första hand ropar efter att staten skall uppträda som företagare. Visst skall vi ha en blandning av olika former av företagande, inkl. statliga företag, men händelserna och utvecklingen i Skinnskatteberg under senare år visar att det behövs mera av lokalt inflytande och mer av känsla för bygden och för de anställda i företagen. De bästa möjligheterna att åstadkomma detta och att gynnsamt påverka företagens investeringar får vi genom att satsa på enskilt företagande.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av det som Karin Falkmer i sitt sista inlägg sade om att den socialdemokratiska politiken skulle ha sin grund i en hejdlös cynism. Jag vill bara hänvisa till de sex borgerliga åren och till den cynism som man skulle kunna spåra bakom de effekter av dessa år som samhället har fått betala. Regeringen har inte svikit, och regeringen kommer inte att svika. Det finns medel avsatta, och det finns grupper som arbetar med detta. Regionen och länsorganisationen har resurser för att tillsammans med kommunen möta framtiden. Regeringen är också beredd att stötta de initiativ som tas i dessa organ.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder på kort sikt som jag är beredd att vidta för att öka Malmöpolisens möjligheter att bekämpa brottsligheten och därmed skapa större trygghet för stadens invånare. Polisen i Malmö har, liksom polisen i övriga storstäder, ett bekymmersamt personalläge. För Malmöpolisens del har det senaste årets brottsutveckling inneburit en extra påfrestning. Det är bl.a. mot bakgrund av personalsituationen inom polisen som regeringen detta budgetår beslutat att öka aspirantantagningen till polishögskolan från 150 till 300 aspiranter. I årets budgetproposition föreslås att antagningen ökar till 360 aspiranter under nästa budgetår. Jag har också förutskickat att antagningen bör öka ytterligare. Ökningarna kommer givetvis att komma de mest utsätta polismyndigheterna till del. Dessa myndigheter — och dit räknas polisen i Malmö — har för övrigt redan tillförts nya tjänster som regeringen inrättade förra året. Det är dock inte bara genom att öka antalet polistjänster som polisens förutsättningar för att bekämpa brottsligheten stärks. Effektiviteten kan öka och har också ökat genom en förbättrad utbildning, nya arbetsmetoder och bättre teknisk utrustning. Jag har nyligen i ett interpellationssvar här i kammaren sagt att effektiviteten i polisarbetet också kan öka om poliserna avlastas arbetsuppgifter som inte kräver den kompetens som följer med polisutbildningen. Sådana arbetsuppgifter kan i stället med fördel läggas på administrativ personal. I syfte att underlätta detta har de s.k. delegationsreglerna i polisförordningen nyligen ändrats, så att de lokala polismyndigheterna får vidgade möjligheter att delegera arbetsuppgifter. För att främja detta beräknas i budgetpropositionen medel till 150 nya administrativa tjänster. Det är självfallet mycket angeläget att de förhållanden under vilka polisen arbetar inte utvecklas på ett sätt som leder till oönskade avgångar från yrket. Olika satsningar har därför gjorts på att förbättra arbetsmiljön och för att göra arbetet säkrare. Anställningsvillkoren inverkar naturligtvis också på situationen. I detta hänseende har regeringen vid sidan av berörda parter på arbetsmarknaden ett ansvar för utvecklingen. Jag vill också nämna några åtgärder på lagstiftningssidan som regeringen har vidtagit eller ämnar vidta för att stärka möjligheterna att bekämpa brottsutvecklingen. Det är viktigt att brott leder till reaktioner som uppfattas som riktiga och rättvisa av allmänheten. Som jag har nämnt tidigare här i kammaren pågår därför en översyn inom justitiedepartementet av straffskalorna i brottsbalken. Förslag till nya regler för straffmätning och val av påföljd läggs fram i riksdagen under våren. Reglerna för permissioner inom kriminalvården ses över. I april träder nya regler för anhållande och häktning i kraft, som bl.a. syftar till snabbare och resolutare ingripanden mot återfallsbrottslighet. Regeringen har i dagarna remitterat ett förslag till lagrådet som innebär snabbare och mer markerade reaktioner från samhällets sida gentemot unga lagöverträdare. Att förebygga brott är inte bara en uppgift för polisen och övriga myndigheter inom rättsväsendet. Att motverka brott kräver insatser på många samhällsområden. Här har åtgärder inom skola och arbetsliv, inom familjeoch socialpolitik liksom inom den allmänna samhällsplaneringen stor betydelse. En viktig roll spelar också de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Tyngdpunkten i ansträngningarna att motverka brott måste emellertid ligga på det lokala planet. För allmänheten är det utan tvivel det arbete som polisen på orten bedriver som betyder mest. När det gäller Malmö vet jag att man arbetar intensivt och, såvitt jag förstår, framgångsrikt mot gatulangningen av narkotika. På det lokala planet är det brottsförebyggande arbetet av särskild betydelse. Detta arbete måste bygga på en bred samverkan mellan myndigheter, organisationer, föräldrar, lärare, arbetskamrater, grannar och andra enskilda. Kampanjen ”samverkan mot brott”, som drogs i gång av min företrädare, har fått fart på det brottsförebyggande arbetet på bred front. Jag vet att det just i Malmö finns ett väl utvecklat samarbete mellan polisen och en rad olika samhällsorgan och organisationer.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett långt svar, som till en del var positivt och till en del negativt. Tyvärr är en del av svaret också direkt vilseledande. Efter valet hösten 1985 har socialdemokraterna på alla håll, både lokalt och centralt, försökt lägga skulden på allt negativt i Malmö på den borgerliga regimen där. Det finns emellertid ett undantag, nämligen brottsutvecklingen. Även om socialdemokraterna hade velat beskylla de borgerliga i Malmö för brottsutvecklingen där kan de inte göra det, eftersom det är något som regeringen ytterst är ansvarig för. Herr talman! Brottsutvecklingen i Malmö är mycket oroande. Vi kan i dag i de två stora morgontidningarna i Malmö läsa en beskrivning av de brott som ägt rum i staden under helgen. Det är sannerligen ingen njutbar läsning. Det är en läsning som borde stämma till eftertanke. sitt arbete som chef för Malmöpolisen uttryckte han sin stora oro över hur Prot. 1987/88:74 Malmöpolisen framöver skulle klara av att bekämpa brottsligheten i staden. — 23 februari 1988 Han såg med oro på den minskning av personalen som hade ägt rum under senare år. Låt mig nämna ett exempel. 1982 fanns det 1 030 poliser i Malmö. 1987 var antalet 955, trots, vilket skall betonas, en 20-procentig ökning av brottsligheten. Det har alltså skett en kraftig nedskärning av antalet poliser samtidigt som brottsligheten har ökat kraftigt. Effekten av detta har blivit att många malmöbor, framför allt pensionärer och kvinnor, i dag av rädsla för att bli utsatta för ett brott är rädda för att vistas på ställen i Malmö där de annars borde kunna vara. Nu säger statsrådet att hon har vidtagit och kommer att vidta en del åtgärder. Men det här handlar inte om vad ett enskilt statsråd gör, utan det handlar om vad regeringen har gjort sedan den kom till makten 1982. Det är då sannerligen inget att skryta över när det gäller bekämpningen av brottsligheten i Sverige i allmänhet och den i Malmö i synnerhet. Statsrådet för i sitt interpellationssvar ett resonemang om polistjänster. Där skulle jag, herr talman, vilja be att få en liten vidareutveckling. Jag har talat med många poliser och andra som påstår att de kan detta område. De säger att en ökning av antalet polistjänster inte innebär att vi får nya poliser, för det är poliser som arbetar extra och som redan gör en fullgod polisinsats som söker och får dessa tjänster. Har statsrådet någon uppfattning om det resonemang som i dag förekommer i poliskretsar mot tanken att ökningen av antalet polistjänster innebär fler poliser? Jag skall med glädje vidarebefordra den till de poliser som anser att det här resonemanget, som statsrådet alltför ofta använder, är felaktigt. Statsrådet säger också att man skall försöka ändra straffskalorna. Då vill jag fråga fru statsrådet: Kommer man att fortsätta med ”halvtidsrabatten”, dvs. med att den person som dömts till fyra års fängelse automatiskt bara behöver sitta två? Det är en situation som är rätt unik i jämförelse med förhållandena i andra civiliserade länder. Kommer man att gå tillbaka till den situation som gällde före 1983? Statsrådet säger vidare att det är viktigt att olika organisationer och myndigheter samarbetar för att bättre förebygga brottsligheten. Statsrådet nämner t.ex. föräldrarnas roll. Det är bra om vi kan komma tillbaka till den situation där föräldrarna får klart för sig att det är de, inte dagis, inte fritids, inte skolan, som har det huvudsakliga ansvaret för barnens uppfostran. Den uppfattningen är tyvärr inte alls så spridd i dag. Vi har i Malmö — det är säkert också bekant för statsrådet — problem med omfattande brottslighet kring Möllevångstorget. Polisen i Malmö säger att den är maktlös och kan inte lösa problemen. Vad har statsrådet för förslag att lägga fram för att vi skall kunna komma till rätta med dessa? I dag skrattar människor åt polisen när den försöker klara upp de problem som finns där.

Herr talman! I början av sitt inlägg sade Sten Andersson i Malmö att det är regeringen som ytterst är ansvarig för brottsutvecklingen. Jag skulle vilja säga att det är en mycket förenklad bild av verkligheten. Om vi har den som utgångspunkt kommer vi aldrig att kunna klara av att bekämpa brottslighe 117 ten. Brottsutvecklingen är vi alla ansvariga för, som enskilda personer i vårt handlande, som föräldrar i förhållandet till våra barn, som samhällsmedborgare i allmänhet. Jag tror att utgångspunkten måste vara att ingen enskild myndighet, varken på det lokala eller på det centrala planet, ensam kan klara den uppgiften. Att bekämpa brott innebär att vi allmänt måste forma samhällsutvecklingen så att våra ungdomar får arbete, att vi har ansvar och respekt för våra grannar och andra människor oberoende av kön, ras eller hudfärg och att vi tar ett ansvar som föräldrar. Det är väldigt viktigt att just dessa grundtankar finns med i kampanjen ”samverkan mot brott”, som handlar om att vi skall få ny fart på det brottsförebyggande arbetet och där vi skall börja väldigt tidigt i kontakterna framför allt med våra barn. Senare i sitt inlägg höll faktiskt Sten Andersson med om att frågan om föräldrarnas roll är väldigt viktig. Jag tror inte att vi är betjänta av en debatt med slängar av det slag som Sten Andersson gav i början av sitt inlägg. Vi måste göra mycket för att klara brottsbekämpningen. Frågan om narkotikahanteringen — att försöka hindra införsel av narkotika och att försöka hindra knarklangningen — är en av de väsentligaste. Jag vet att Malmö med sitt geografiska läge är speciellt utsatt, och det är naturligtvis viktigt att Malmöpolisen ägnar just dessa problem speciell uppmärksamhet. Malmöpolisen har även andra bekymmer. Möllevångstorget är ett. Att det är ett torg där stora problem förekommer vet även den som inte är bosatt i Malmö och inte alltför ofta är där. En av de saker som man uppmärksammat är de spelklubbar som finns runt Möllevångstorget. Vi har helt nyligen genom polisen i Malmö blivit uppmärksammade på dessa speciella problem, och vi arbetar inom departementet med frågor kring dessa spelklubbar. En del förändringar i lagstiftningen har gjorts med verkan från den 1 januari i år, förändringar som kan härledas till bl.a. tidigare förslag direkt från Malmöpolisen. Jag skall försöka medverka till att vi kan fortsätta se över lagstiftningen kring spelklubbarnas verksamhet och kring spelautomater av olika slag. Detta är en konkret åtgärd som skulle kunna bidra till att förbättra situationen. Vi måste också i så stor utsträckning som möjligt försöka förhindra att brott uppstår. I det syftet arbetar vi bl.a. på att förbättra situationen för kvinnor som befinner sig i ett utsatt läge. Jag tänker t.ex. på det s.k. besöksförbudet. Vi vet ju att en mycket stor del av de kvinnor som blir våldsoffer är bekanta med eller tidigare samboende med gärningsmannen. Ett besöksförbud skulle kunna förhindra att kvinnor hamnar i riskabla situationer så ofta som de gör för närvarande. När det gäller den s.k. halvtidsfrigivningen har jag vid olika tidpunkter, bl.a. här i kammaren, sagt att jag inte anser att frigivning efter halva strafftiden är ett rimligt system. Jag menar att halvtidsfrigivningen skall avskaffas, men vi kan inte vidta den åtgärden omedelbart. Vi måste göra det samtidigt som vi ser över straffskalorna. Jag tycker nämligen inte heller att det är rimligt att ett avskaffande av halvtidsfrigivningen skall leda till att alla straff generellt skärps så, att de blir oerhört mycket hårdare än vad de är i dag. Jag tycker att vi skall differentiera straffskalorna. På några punkter behövs straffskärpningar men inte generellt. Därför kan en förändring av den villkorliga frigivningen inte göras utan att en bedömning samtidigt görs av olika brotts straffskala. Vi kommer att framlägga förslag härom under hösten. Dessa frågor finns för övrigt delvis berörda i den lagrådsremiss om straffmätning och val av påföljd som redan nu är representerad och som kommer att föreläggas riksdagen som proposition under våren. Beträffande polistjänsterna kan det, framför allt som verksamheten fungerar i dag, vara fråga om en fördelning av polisens resurser i olika delar av landet. Vad som på sikt ger oss ett tillskott är det ökade antalet polisaspiranter. Det har jag sagt vid ett antal tillfällen. Enligt de uppgifter som jag har tillgängliga finns det i Malmö 57 polisaspiranter med fullgjord utbildning, men utan tjänst. Det kan ur den aspekten vara värdefullt med ett ytterligare antal polistjänster också i Malmö.

Herr talman! För att ta det sista först: Vi fick nu klart för oss att en ökning av antalet polistjänster inte innebär att antalet poliser ökar. Tvärtom — det känner säkert fru statsrådet till — är det alltför ofta så att när man inrättar nya polistjänster tar man folk från gatupolisen — kvarterspoliser och liknande — dvs. de som verkligen har en förebyggande uppgift i sitt arbete. Beträffande ansvaret: Det parti eller de partier som har makten här i riksdagen bestämmer hur många nya polisaspiranter som skall antas varje år, och då får man förutsätta att det största ansvaret ligger där när det gäller att bekämpa brottsligheten. Som moderat kan jag nu med viss glädje notera att de krav på att intagningen skall öka som vi har ställt under många år nu börjar vinna gehör även hos socialdemokraterna. Men det var mycket svårt att få samma gehör hos fru statsrådets företrädare. Jag noterar denna omsvängning med glädje. Det är ju antalet nya polisaspiranter som vi sedan kan behålla inom polisen som ger en ökning av antalet poliser. Visst begriper jag att enbart ett stort antal poliser inte innebär att vi får ett samhälle fritt från kriminalitet. Det kommer vi aldrig att få — det förstår jag mycket väl. Men om — och då tror jag att vi är inne på rätt spår — en brottsling vet om att en polis finns på eller mycket snabbt kan anlända till den plats där han eller hon tänker begå ett brott, då tror jag att personen i fråga tänker sig för både en och två gånger innan planerna sätts i verket. Beträffande spelklubbarna i Malmö noterar jag med glädje att statsrådet är beredd att vidta åtgärder. Det är viktigt. Polisen i Malmö har lagt fram förslag på åtgärder. Jag skall bara ge ett exempel på hur det är i dag. Polisen knackar på dörren till en spelklubb. Det tar fem minuter innan dörren öppnas. Under den tiden har alla spelautomater kommit bort, och polisen kommer in till läskedrycksflaskor och Ramlösa. Och så står innehavaren och skrattar polisen rakt i ansiktet. Kan vi slippa sådant är det förvisso bra. I fråga om halvtidsfrigivningen är statsrådet inte beredd att göra någonting, trots att 50 26 ”rabatt” på det här området är rätt så unikt, i jämförelse med andra länder. När detta infördes blev brotten 50 20 ”billigare” över en natt. Jag menar att det nu kan vara dags att mera ta hänsyn till dem som drabbas av brotten och litet mindre ta hänsyn till brottslingarna.

Herr talman! Centern har en positiv inställning till naturgasen som ersättning för andra fossila bränslen. Det är också på centerns initiativ som naturgasen har fått en förmånlig beskattning — nämligen hälften jämfört med den för olja, räknat per energienhet. Det kan mot denna bakgrund synas märkligt att centern som enda parti reserverar sig när staten nu går in och satsar ytterligare 250 miljoner på introduktionen av naturgas. Centerns energipolitik är konsekvent och bygger på en helhetssyn som är väl förankrad i riksdagens övergripande energibeslut. Riksdagen har enhälligt beslutat att vårt energisystem successivt skall utvecklas mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Basen i ett sådant energisystem måste vara biobränslen. Naturgasen har en given roll i svensk energioch miljöpolitik. Det är dock nödvändigt att naturgasen får spela den roll som stämmer med riksdagens övergripande energibeslut. Med dagens låga oljepriser är det betydligt lättare för naturgasen att konkurrera med tillkommande användning av inhemska bränslen än med befintlig oljeanvändning. I sak innebär dagssituationen att naturgasen förhindrar den utveckling av energisystemet som riksdagen enhälligt har beslutat om. Detta kan inget riksdagsparti acceptera som vill fullfölja av riksdagen fattade beslut. Utskottsmajoriteten tycks sakna helhetssyn på energipolitiken och ser försäljningen av aktierna i Sydgas AB bara som ett sätt att komma ur en för staten ”dålig affär”. Detta vittnar om en anmärkningsvärd brist på ansvar för av riksdagen fattade beslut. Herr talman! Vår reservation fogad till betänkande nr 16 har genom ett litet missöde, sannolikt vid tryckningen, fått en delvis felaktig lydelse. Jag tror att man nu håller på att dela ut ett rättelseblad. Det är självfallet så att de energipolitiska åtgärder som krävs för att ge naturgasen dess rätta funktion i vårt energisystem inte enbart kan knytas till ett avtal rörande överlåtelser av aktierna från Sydgas till Sydkraft. Det krävs att regeringen återkommer med förslag som innefattar åtgärder av det slag som vi angett i vår motion. Detta innebär bl.a. att samtliga kommuner som ingår i distributionsområdet bör beredas möjlighet till inflytande i det regionala bolaget, samtidigt som de tunga kraftintressenas påverkan inom bolaget bör begränsas. Dessutom måste energiskatterna anpassas så att naturgasens användning kan få den inriktning som stämmer både med riksdagsbeslutet och med den inriktning som anges i vår motion. I klartext betyder detta att skatten på olja bör höjas med 500 kr. per kubikmeter och att motsvarande skattehöjning bör göras för kol. För att inte skattetrycket skall öka måste motsvarande sänkning göras antingen av inkomstskatten eller också av momsen. Genom denna skattejustering får vi en fungerande marknad där naturgasen i första hand kommer att konkurrera med olja och kol, samtidigt som det skapas ett ekonomiskt utrymme för inhemska bränslen som då kan utvecklas i överensstämmelse med riksdagens grundläggande energibeslut. I dag förlorar de kommuner som i enlighet med riksdagens beslut har satsat på inhemska bränslen totalt ett belopp i storleksordningen 100 miljoner per år på grund av den icke-politik regeringen för på energiområdet. Invånarna i dessa kommuner får ensamma betala detta över sin skattsedel, samtidigt som staten smiter ur en dålig affär genom att satsa 250 miljoner av gemensamma skattemedel i Sydgasaffären. Moralen i detta handlande ligger minst sagt på en låg nivå. Utskottsmajoriteten säger att dessa mer övergripande problem kan diskuteras i samband med den energiproposition som kanske kommer att läggas fram den 10 mars i år. Under två år har regeringspartiet bedrivit något som jag brukar kalla för icke-politik. Varje gång det har funnits behov av konkreta åtgärder och beslut på energiområdet har socialdemokraterna icke kunnat fatta beslut, detta beroende på att man väntat på något som skall komma. Det kan vara en utredning, det kan vara resultatet av en överläggning, det kan vara en proposition — och då kan det bli som sommaren 1987, att när propositionen kommer så innehåller den inte något som man kan fatta beslut om och man kan därför fortfarande inte fatta några beslut. Varje gång som det man väntat på har kommit har det alltid med stor precision dykt upp något nytt att vänta på, och några beslut har man icke kunnat fatta. Denna icke-politik har varit förödande för energipolitiken och för riksdagens grundläggande energibeslut, som på detta sätt direkt har motarbetats. Just nu diskuteras frågan om tidsordningen för kärnkraftsavvecklingen, och man har i debatten givit ett ganska stort utrymme åt frågan om ett eller annat års förskjutning av avvecklingstidpunkten för det eller det aggregatet. Men, herr talman, det är inte detta som avgör de framtida priserna på el och övrig energi eller tryggheten och miljöpåverkan, utan det avgörande för hur billigt, hur effektivt vi kan avveckla kärnkraften är just att vi följer riksdagens fattade beslut. Vi måste se till att det sker en successiv utveckling mot energisystem som använder mer av förnybar energi, och att det därmed också blir fråga om miljövänligare energi. På det sättet fyller vi på ett effektivt och ekonomiskt sätt det utrymme som uppkommer när kärnkraften avvecklas. Detta betyder väldigt mycket för både lönsamhet och miljöeffekter vid kärnkraftsavvecklingen. Regeringen har genom att konsekvent förhindra denna utveckling tagit på sig ansvaret för en väsentlig fördyring av kärnkraftsavvecklingen. Regeringen har tagit på sig kostnaderna för en betydande kapitalförstöring inom branschen, bl.a. när det gäller biobränslen. Den har åsamkat kommunerna och skattebetalarna väsentliga förluster. Detta är, herr talman, orsaken till att vi i dag vänder oss emot att man här skiljer ut Sydgasaffären. Man smiter som sagt ur den, man betalar sig fri från en affär som i och för sig är ganska dålig men som vi ställt oss bakom därför att vi tror att naturgasen fyller sin funktion i det svenska industrisystemet. Men där skall den ha sin rätta plats. Samtidigt som man gör detta bortser man helt och hållet från det grundläggande ansvar som varje regeringsparti har, nämligen att fullfölja riksdagens beslut. Det är upprörande och mycket kostsamt för svenska folket att regeringen sköter energipolitiken på det här sättet. Nu har jag trots allt en förhoppning om att regeringen till sist skall komma från sin icke-politik. Möjligtvis får vi en proposition den 10 mars eller någon vecka senare som innehåller en del konkreta förslag, kanske också något positivt. I avvaktan på det, herr talman, yrkar jag bifall till centerns reservation i näringsutskottets betänkande 16.

Herr talman! Ivar Franzén bjuder upp till en dans i den högre energipolitiska skolan. Jag är ledsen, Ivar Franzén, men jag måste tyvärr nobba. Vi har inte att i dag föra en stor energipolitisk diskussion om naturgasens roll i det energipolitiska sammanhanget eller en diskussion om den framtida energipolitiken. Vi har ju redan tidigare aviserat att dessa frågor kommer upp i anslutning till behandlingen av den energipolitiska propositionen under våren. Jag skulle vilja fråga Ivar Franzén, när han nu försöker karakterisera regeringens politik som en icke-politik: Vad är centerpartiets linje i energipolitiken? På vilket sätt är ni ett trovärdigt alternativ? Ni går ut och säger att ni skall bilda en borgerlig regering tillsammans med två andra partier som på intet sätt ställer upp på den energipolitik som ni talar så varmt för. Förutsättningen för att centern skall få igenom i varje fall delar av sin energipolitik är i själva verket att partiet ställer sig bakom den socialdemokratiska regeringens energipolitik. Så till själva sakfrågan, som ju handlar om överlåtelsen av statens engagemang i Sydgas. Vi från utskottsmajoritetens sida konstaterar att detta är en riktig åtgärd. Vi kan inte finna det skäligt att man i ett avtal om denna överlåtelse ställer så långtgående villkor för den energipolitiska utveckling som centern har förespråkat i sin motion och som den också, såvitt jag förstår, förespråkar i sin reservation. När det gäller kommunernas inflytande är det bara att konstatera att Sydgas ägs av Sydkraft AB, där kommunerna har två tredjedelar av röstetalet. Det finns alltså ett starkt kommunalt inflytande. I sin reservation säger centern att det också bör krävas att naturgasdistributionen tas om hand av ett regionalt bolag som inte har några produktionsintressen på energipolitikens område. Jag skulle vilja fråga Ivar Franzén: Hur skall ett sådant bolag se ut? Hur skall man få intressenter som inte i något sammanhang har intressen i produktionen av energi? Sådana intressen har kommunerna i många sammanhang, och det har Sydkraft och andra också. Det är ett orealistiskt krav som det inte går att uppfylla i detta sammanhang. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är bra om Åke Wictorsson har rätt material att utgå från innan han gör sina inlägg. Det står faktiskt inte i vår reservation att det skall vara ett regionalt bolag utan några som helst produktionsintressen. Det står att det skall vara ett regionalt bolag där alla kommuner inom distributionsområdet skall erbjudas möjlighet till inflytande och att det inte bör vara för tunga kraftintressen som styr inom bolaget. Så står det i reservationen. Kanske den debatten nu kan vara avslutad. Det framgår klart av vår reservation att de långtgående kraven på åtgärder som behövs för att ge naturgasen sin rätta plats i energisystemet inte går att knyta direkt till avtalet. Vi begär förslag från regeringen helt i anda med riksdagens beslut. Det är egentligen regeringens skyldighet att lägga fram sådana förslag. Det är alltså en ren försummelse att så inte har skett. Jo, Åke Wictorsson, visst genomför vi gärna centerns politik med hjälp av socialdemokraterna om ni lägger fram sådana förslag. Ni har alla möjligheter att få den politik som ni verbalt har bekänt er till att överensstämma med centerns politik. Men ni kommer aldrig med konkreta förslag som överensstämmer med era verbala framställningar. Efter Tjernobyl talade ni väldigt mycket centerpolitik. Hade ni då passat på att lägga fram förslag, hade ni haft garantier i riksdagen att få dem genomförda, men det har ni försummat. I stället har ni drivit en icke-politik. Åke Wictorsson gav ytterligare ett litet tillskott till denna icke-politik när han talade om att man i avvaktan på den proposition som skall komma den 10 mars inte kan fatta beslut. Så lät det också efter Tjernobyl. Då kunde man inte fatta beslut i avvaktan på energirådets utredning. Sedan kunde man inte fatta beslut därför att man skulle vänta på partiledarnas överläggningar. Dessa ledde inte till någonting. Sedan kunde man inte fatta beslut därför att man skulle vänta på en proposition som skulle komma våren 1987. När propositionen så kom innehöll den ingenting. Då kunde man återigen inte fatta beslut. Detta är en evig, nästan tragisk, parodi som visar hur ett regeringsarbete inte får bedrivas. Man måste ändå kunna kräva att varje regering försöker fullfölja riksdagens beslut. Men här håller vi på att spoliera en hel sektor inom energipolitiken, i första hand när det gäller inhemska bränslen men även när det gäller en fortsatt oljeersättning och en effektivare energianvändning. Utvecklingen på alla dessa områden står stilla. Detta beror på att regeringen icke har någon energipolitik och icke följer riksdagens beslut. Det måste man kritisera med skärpa.
Herr talman! Jag har nu tagit del av centerns reservation och kan konstatera att Ivar Franzéns påstående är riktigt. Det har varit en del tekniska problem som är förklaringen till missuppfattningen. Sedan skulle jag vilja be Ivar Franzén att något dämpa tonläget i denna diskussion. Jag kan inte se att det händer så särskilt stora olyckor. Vi väntar med den övergripande diskussionen om energipolitiken tills regeringens förslag kommit den 10 mars. På den punkten är det en skillnad jämfört med de regeringar som centern ingick i. Då visste man aldrig att det ens fanns en regering som kunde lägga fram energipolitiska förslag. Jag är övertygad om och kan försäkra Ivar Franzén om att när regeringens proposition kommer, så skall vi finna att den också överensstämmer med riksdagens beslut.
Herr talman! Det är i varje fall, Åke Wictorsson, mindre brådska med beslutet att sälja aktierna i Sydgas än med att fatta konkreta beslut för att få en förnyelse och utveckling av vårt energisystem som överensstämmer med riksdagens beslut. Det är två års icke-politik som jag kritiserar här i dag. Jag hart.o.m. varit så vänlig att jag uttryckte en förhoppning om att denna icke-politik skulle brytas av den proposition som kommer. Men jag är tyvärr rädd för att jag på många punkter kommer att bli besviken. Ingen blir dock gladare än jag om det kunde visa sig att regeringen äntligen kan visa ett uns handlingskraft och ett uns respekt för riksdagens beslut. Under den tid som centern satt i regeringsställning hade vi ändå en mycket markant effektivisering av energianvändningen. Energisparprogrammet följde då mycket väl den målsättning som riksdagen hade lagt fast — det gör det inte i dag. Oljeersättningen överträffade under vår regeringstid alla de mål som var uppsatta — så är det inte i dag. Det finns otaliga exempel på hur socialdemokraternas icke-politik har lämnat fältet fritt för de parter som är starkast på energimarknaden. Den styrning som måste finnas, om riksdagens beslut skall uppfyllas, finns inte längre. Regeringen har själv frånträtt styrningsfunktionen i svensk energipolitik, och det är att beklaga. Detta är ännu mer anmärkningsvärt eftersom det varit en enig riksdag som lagt fast riktlinjerna.

Herr talman! Man har allt oftare anledning att fråga sig vad vi egentligen sysslar med här i riksdagen — huruvida det gäller omtanke om Sverige eller omtanke om marginalväljarna. Svensk politik av socialdemokratiskt märke har blivit mer inriktad på omsorgen om marginalväljare än omsorgen om hela Sverige. Det känns, herr talman, i dag inte särskilt meningsfullt, vare sig som svensk eller som norrlänning, att diskutera en så liten fråga som statlig prövning av träfiberråvarans användning ändå är, när socialdemokraterna i går uppenbarligen enades om att avveckla kärnkraften i Sverige. Ett nytt - men den här gången dystert och sorgligt — blad i svensk historia kommer att fyllas, och där kommer att beskrivas den kapitalförstöring av ofantliga mått som blir följden av en kärnkraftsavveckling. Man kommer att äventyra sysselsättningen och mycket av den regionalpolitik som vi har varit eniga om i Sverige. Statens energiverk godkände i går en rapport som ger belägg för att det blir stora strukturförändringar, alldeles speciellt för elintensiv industri och därmed också för Norrland, eftersom den elintensiva industrin finns där. Bl. a. kommer svensk skogsindustri, som har en nettoexport på 40 miljarder, att drabbas hårt, och enligt de slutsatser som man kan dra av energiverkets rapport kommer svensk skogsindustri, som är inriktad på mekanisk massa och tidningspapper, att efter sekelskiftet i princip ägna sig enbart åt produktion av tidningspapper för svenska tidningar. Är det en sådan politik som skall bedrivas i den här riksdagen? Bör det inte mer gälla omtanke om oss åtta miljoner människor än omtanke om några marginalväljare? Det är mer makten än omtanken om Sverige som socialdemokratin sätter i högsätet, och det är upprörande. Sverige blir fattigare, och då får vi så mycket skog att jag är övertygad om att lagen om träfiberprövning inte längre kommer att behövas. Därför tycker jag att vi redan i dag — med en anpassning till den socialdemokratiska politik som vi kan ta del av i pressen i dag — kan vara överens om att avveckla lagen om träfiberprövning, så att vi anpassar oss till den situation som kommer att råda. Som ombud för en del av svenska folket vill jag vädja: Sätt er ner och fundera litet grand över vilka konsekvenser den här avvecklingen leder till! Med detta, herr talman, yrkar jag — under hänvisning till de mycket väl underbyggda argumenten i förra årets debatt om träfiberprövning — avslag på majoritetens förslag i näringsutskottets betänkande 17 om träfiberprövning och bifall till den reservation som folkpartiet, centern och moderaterna står bakom.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 17 om träfiberprövning finns en gemensam reservation från folkpartiet, moderata samlingspartiet och centerpartiet. Reservanterna hemställer att lagen om träfiberprövning skall avskaffas. Vi vidhåller samma ståndpunkt som vi hävdade vid detta ärendes behandling för ett år sedan här i kammaren. Vi finner inte några bärande motiv för lagen utan ser den mer som ett uttryck för regeringens iver att reglera. I en marknadsekonomi med fri konkurrens och fri prissättning bestäms priset på en vara av utbud och efterfrågan. Såväl teori som praktik visar att regleringar eller andra ingrepp som rubbar denna balans i allmänhet leder till välfärdsförluster. Konkurrensen är i regel en samhällsekonomiskt önskvärd företeelse som inte skall regleras bort. Enligt vår uppfattning speglar riksdagsbeslutet om träfiberprövning återigen socialdemokraternas övertro på centrala myndigheters förmåga att fördela resurser på det sätt som är bäst för samhället. Hur råvaran skall fördelas bör i stället avgöras av marknaden genom samspelet mellan tillgång och efterfrågan. Bara då kan risken för onödiga resursuppoffringar undvikas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. Detta är samtidigt ett yrkande om bifall till motionerna N218 yrkande 1, N230 yrkande 2 och N332, vilket innebär att lagen om träfiberprövning inte skulle gälla från mars 1988.
Herr talman! Den nya lagen om reglering av skogsindustrins och bränslesektorns träfiberanvändning beslöts här i kammaren för cirka åtta månader sedan och började verka den 1 juli i fjol. Syftet med lagen är att förhindra brister i försörjningen med träfiberråvara, dels inom skogsindustrier i regionalpolitiskt känsliga områden, dels inom skogsindustrin som helhet, med tanke på ökad eldning med träfiberråvara. Om man jämför med den lag som tidigare gällde, dvs. 136 a § byggnadslagen, innebär lagen om träfiberråvara en avsevärd minskning av regleringarna. Bl. a. är användningen av skogsavfall, dvs. den viktigaste bränsleråvaran, helt undantagen från prövningsskyldigheten. Returpapper är också undantaget från prövning. En viktig faktor då lagen tillkom var att man kunde konstatera att olika aktörer på virkesmarknaden har mycket skilda konkurrensförutsättningar. Från bl.a. regionalpolitiska synpunkter kan detta få oönskade effekter vid de strukturförändringar som pågår. I syfte att utröna effekterna av lagen pågår inom regeringskansliet ett arbete om hur virkesmarknaden fungerar i dagsläget. Sedan lagen började verka har ett fåtal ärenden avgjorts. Dessutom bereds några för närvarande. Några nya argument emot lagen har inte framförts från motionärerna sedan den beslöts av riksdagen. Majoritetens tidigare ställningstagande står därför fast. Lagen om träfiberråvara har, som jag tidigare påpekat, endast varit i kraft i drygt ett halvår. Det är därför för tidigt att nu dra några slutsatser om effekterna av lagen. Herr talman! Jag vill med detta korta inlägg yrka bifall till utskottets hemställan. Till Per-Richard Molén vill jag säga att vi får ta upp frågan om kärnkraftens avveckling vid det tillfälle då den energipolitiska propositionen kommer att behandlas här i riksdagen.

Herr talman! Det finns mycket klara kopplingar mellan en avveckling av kärnkraften och det ärende som vi just nu ägnar oss åt. Av den rapport från energiverket som jag berörde i mitt första inlägg framgår ju att svensk skogsindustri ganska snart kommer att successivt tappa marknadsandelar. Och då, herr talman, får vi en situation där vi inte har så gott om träfiberråvara att vi, höll jag på att säga, kan elda den för kråkorna. Det innebär med andra ord att vi redan nu borde kunna vara helt överens om att något beslut om en lag om träfiberprövning inte behövs.

Herr talman! Eftersom Per-Richard Molén här gör den i och för sig kanske berättigade kopplingen mellan kärnkraftsavvecklingen, statens energiverks utredning av konsekvenserna och träfiberlagen känner jag ett behov av att något förtydliga den bild som han försöker måla upp. Den konsekvensbeskrivning som statens energiverk har gjort bygger på ett fördubblat elpris. Jag ber er alla att notera att det är fråga om ett fördubblat elpris. Detta har ganska litet med kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen att göra, eftersom man här förutsätter ett pris som är lika med kostnaden för att producera ny elström vid kolkondenskraftverk. Men vattenkraften blir ju inte dyrare därför att vi bygger kolkondenskraftverk. Låt mig göra ett litet räkneexempel för att visa vilka gigantiska förmögenhetsomfördelningar som detta innebär, det som nu tas till intäkt för att göra en konsekvensbeskrivning som kan kopplas till både kärnkraftsavveckling och träfiberlag. Ca 70 miljarder kWh av den el som används inom industrin produceras med hjälp av vattenkraft och mottryckskraft. Denna el kan sägas ha en högsta kostnad på 10 öre per kWh. Om elpriset höjs till 30 öre, förstår alla att det blir en övervinst på 20 öre per kWh. Detta resulterar i en övervinst på 14 miljarder om året, som överförs från konsumenter, elabonnenter och industrin till en liten skara kraftproducenter. Om man kapitaliserar denna årliga intäkt med låt oss säga 4 26 realränta, som ofta görs i kärnkraftssammanhang, innebär detta en förmögenhetsöverföring från elabonnenter, industrin osv. i storleksordningen 350 miljarder. Det är mer än vad som är fallet när det gäller våra fonder i ATP-systemet. Är det rimligt, mina åhörare, att denna förmögenhetsomfördelning skall vara så angelägen att vi för att få göra den skall belasta svensk industri med delar av dessa 14 miljarder per år? Om vi väljer ett prissättningssystem som inte alls grundar sig på faktisk kostnad, måste vi självfallet också hitta ett system för att skydda bl.a. den eltunga industrin. Det är ren skrämselpropaganda när man här går ut och bara talar om den ena delen och inte samtidigt tydligt talar om att detta inte har någonting eller i varje fall mycket litet att göra med kostnadsbilden när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Det är fråga om att man väljer ett nytt prissättningssystem, något som i och för sig kan vara bra, eftersom folk då får veta vad det kostar att producera mera el och därför väljer någonting annat i stället för el. Hade vi drivit denna prispolitik när vi byggde de två senaste kärnkraftverken, hade vi aldrig fått den överkonsumtion av el som sker i dag. Vi hade inte heller suttit fast i elberoendet på det sätt som vi gör i dag. Men då — när man hade behov av att sälja en massa kilowattimmar el, och det till ungefär halva produktionskostnaden — talades det väldigt tyst om att det var en felaktig styrning att använda ett genomsnittspris. Det är viktigt att vi får en saklig och seriös debatt, så att svenska folket förstår vad som är de faktiska kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen och vad man kan vinna genom en rätt genomförd förnyelse av energisystemet. Det är först då som vi också får politisk möjlighet att fatta de förnuftiga besluten.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att bereda skattebetalarna möjlighet att avlämna sina självdeklarationer på postkontoren i därför avsedda deklarationsboxar. Tlagstiftningen om deklarationsförfarandet finns en uttrycklig bestämmelse om att man får anordna särskilda uppsamlingsställen eller mottagningssätt för självdeklarationer. Förutsättningen för att ett sådant mera praktiskt förfarande får tillämpas är att länsskattemyndigheten har godkänt det. I praktiken utnyttjas möjligheten att ha särskilda insamlingsställen i stor utsträckning, även om detta kan variera från kommun till kommun också inom samma län. Som insamlingsställen används på en del orter t.ex. kommunalkontor, bibliotek, försäkringskassor, banker eller postkontor — ibland också livsmedelsbutiker. Mot den här bakgrunden kan jag inte se att det är påkallat att jag vidtar någon åtgärd i den riktning som Elisabeth Fleetwood efterlyser.

Herr talman! Då Elisabeth Fleetwood är förhindrad att motta finansministerns svar vill jag på hennes vägnar tacka för det. Jag har under dagen läst de lagar som gäller deklarationsförfarandet och kommit fram till att kommunernai detta fall faktiskt har stor frihet att själva ordna denna uppsamling som de vill. Bakgrunden till Elisabeth Fleetwoods fråga var å andra sidan att många gamla i Stockholms stad har haft det svårt att ta sig till försäkringskassan, som idet här fallet har varit uppsamlingsställe. De har erinrat sig den tid då det var självklart att det på alla postkontor fanns en brun låda, om jag minns rätt, där man kunde avlämna sina deklarationer. Nu är situationen annorlunda, och jag har av finansministerns svar förstått att det är kommunen som avgör hur den vill ordna denna uppsamling. Den skall naturligtvis också ha tillstånd av länsskattemyndigheten. Jag vill säga ytterligare en sak. De som är svårt handikappade, och för vilka alla avstånd innebär svårigheter, har rätt till färdtjänst. En del människor anser dock att de handikappade inte skall behöva utnyttja sina färdtjänstbiljetter i det här fallet, vilket jag kan hålla med om. Jag finner emellertid inte att några andra åtgärder kan vidtas,och jag tackar än en gång finansministern för svaret.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag är beredd att överväga åtgärder för att meddelandet om att man erhållit svenskt medborgarskap skall ske på ett värdigare sätt än för närvarande. Före år 1924 gällde i Sverige som villkor för erhållande av svenskt medborgarskap att en trooch huldhetsed skulle avges inför representant för myndighet. Detta villkor tog man bort i 1924 års medborgarskapslag. Antalet ansökningar om svenskt medborgarskap har ökat under senare år. Under 1980 beviljades drygt 11 000 vuxna utländska medborgare svenskt medborgarskap. År 1986 hade antalet stigit till drygt 13 000. Med hänsyn till det stora antal personer som förvärvar svenskt medborgarskap varje år är det således enligt min mening inte möjligt att från statens sida anordna någon särskild ceremoni vid överlämnandet av beviset om svenskt medborgarskap.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det var rätt negativt. Men frågan gällde inte någon ceremoni utan på vilket sätt man över huvud taget meddelar personen att denne blivit svensk medborgare. Bakgrunden till min fråga är den besvikelse jag mött hos många utländska medborgare den dag de fått sitt svenska medborgarskap. Var det inget mer? Ställs det inga krav på mig, och vilka rättigheter har jag? Tycker inte Sverige det är viktigt med en ny medborgare? Så har jag upplevt att många har känt det. I höstas fick jag i min hand det papper som den som blivit svensk medborgare får. Jag tycker det var ganska torftigt. Kanske vi inte riktigt har satt oss in i den stora förändring det faktiskt kan innebära för en människa att ändra sitt medborgarskap. Det handlar om identitet och tillhörighet. Att överge sitt gamla medborgarskap för att bli svensk medborgare kan vara ganska svårt för många. Desto viktigare är det att vi tar emot våra nya medborgare på ett bra och värdigt sätt. Det handlar inte i första hand om någon ceremoni, men man skall kunna känna att man nu blivit svensk medborgare. Sverige väntar sig nog något av en, och man har samma rättigheter som andra medborgare. Jag tror att det är viktigt för framtiden att just kombinationen av rättigheter och skyldigheter redan från början blir en naturlig del av medborgarskapet. Då är det väsentligt att man också från Prot. 1987/88:76 början får reda på och känner till det. Själva meddelandet, beviset, borde 25 februari 1988 kunna göras bättre, och handlingen kan kanske undertecknas av en mna representant för regeringskansliet. Jag menar att det är angeläget att se över dessa rutiner liksom det material som lämnas till den nya medborgaren. De positiva förväntningar man har inför det nya medborgarskapet skall inte vändas till en besvikelse. Därför är det viktigt att se över dessa, kanske bagatellartade, saker. Jag hoppas ändå att åtgärder vidtas.
Herr talman! Margareta Persson vidgar sin fråga något i sitt inlägg utöver vad som framgick av den fråga som hon ställt. Jag inser väl att det behövs information i samband med övergång till ett nytt medborgarskap. Det är naturligtvis angeläget att sådan information ges. Det skall ändå noteras att ett nytt medborgarskap ju erhålls genom egen ansökan. Det är närmast i det sammanhanget som vederbörande bör få all den information som erfordras innan man söker det nya medborgarskapet. När det gäller de formulär som överlämnas kan det naturligtvis finnas skäl att undersöka om det är möjligt att uforma dem på ett mera värdigt sätt. Det är väl rimligt. Men för dagen kan jag inte lämna något löfte om att en förändring skall ske.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat justitieministern om hon är beredd att införa provisoriska regler för permission och försöksutskrivning beträffande psykiskt störda lagöverträdare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. En lagöverträdare kan som en brottspåföljd överlämnas till vård enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Reglerna i den lagen innebär att en fråga om permission, om utskrivning på försök liksom om definitiv utskrivning för en sådan patient avgörs av utskrivningsnämnden för det aktuella sjukhuset i stället för av överläkaren, som i andra fall. Nämnden består av en ordförande, som är eller har varit ordinarie domare, och ytterligare fyra ledamöter, varav en läkare bör vara psykiater. Det förslag till ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård och behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare som regeringen planerar att lägga fram före sommaren är avsett att innebära bl.a. att lagöverträdare även i fortsättningen skall kunna ges psykiatrisk tvångsvård som en brottspåföljd. Förslaget i denna del är emellertid tänkt att innehålla inslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för att beakta samhällsskyddet vid prövningen av när 17 personer som har gjort sig skyldiga t.ex. till grova våldsbrott skall få vistas utanför sjukhuset och när vården skall upphöra. Tyvärr går det aldrig att helt säkert bedöma risken för att en psykiskt störd person som tidigare gjort sig skyldig till ett grovt våldsdåd på nytt gör sig skyldig till en sådan handling. Det nuvarande systemet har tillämpats i ca 20 år. Att nu införa provisoriska regler i avvaktan på den förestående reformen anser jag inte vara motiverat.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Jag är dock något förvånad över att det är socialministern som svarar. Tidigare har jag haft två frågor i samma ämne, och då har det varit justitieministern som svarat. Men man anser kanske inom regeringskansliet att det är socialministern som är huvudskyldig i det här ärendet, och jag delar den uppfattningen. Regeringen är alltså numera beredd att stärka allmänhetens skydd mot brott av psykiskt störda lagöverträdare. Det är en tacknämlig sinnesförändring, om än något senkommen. Regeringens och närmast socialministerns handläggning har varit osedvanligt långdragen. Den aktuella utredningen överlämnades 1984. Sten Wickbom utlovade 1986 att vi skulle få ett förslag 1987. Anna-Greta Leijon utlovade 1987 att vi skulle få ett förslag under våren 1988. Gertrud Sigurdsen utlovar nu ett förslag under juni 1988. Resultatet blir — efter sedvanlig riksdagsbehandling under hösten 1988, såvitt jag förstår — att lagen knappast kan träda i kraft tidigare än den 1 juli 1989. Det hela leder alltså till en lång väntan på nya regler beträffande dessa psykiskt störda lagöverträdare. Detta är förenat med stora risker, och jag varnade för de riskerna redan förra gången när jag stod i den här talarstolen och talade om saken, i november 1987. Tyvärr har mina farhågor i något fall besannats. Jag menar därför att det är rimligt med provisoriska regler i fråga om främst utskrivning från mentalsjukhus. Det är också enkelt att snabbt skärpa reglerna — inte generellt men individuellt — genom att kräva att utskrivningsfrågan prövas inför domstol med beaktande av samhällsskyddet. Socialministerns svar är beklagligt. Det underskattar risken för återfall. Det överdriver problemen med de provisoriska reglerna. I Berglingfallet förelåg inga olösliga problem när det gällde att införa provisoriska regler. I de fall som jag nu talar om är det ännu viktigare med sådana regler ur allmänhetens synpunkt.
Herr talman! Om justitieministern har sagt ”våren 1988” och jag säger ”juni 1988”, tycker jag inte att det föreligger någon skillnad. Det är riktigt att betänkandet från socialberedningen kom 1984. Det var en utredning som blev svårt hanterad av remissinstanserna. Det har krävts mycket stort arbete av oss inom departementet för att omarbeta det förslag som utredningen avlämnade. Jag underskattar inte problemen utan är helt medveten om dem. Men vilken ordning vi än har för den här prövningen går det aldrig att få några fullständiga garantier för att det inte kan inträffa sådana oberäkneliga Prot. 1987/88:76 händelser som jag förstår att Bengt Harding Olson syftar på. 25 februari 1988 När vi har en lagrådsremiss på gång som skall läggas fram under våren ” tycker jag inte att det finns anledning att försöka formulera några provisorisom £ ENS ge ö Eg : i försöksutskrivningar ka regler. Jag har inte heller hört att Bengt Harding Olson har några förslag : å av psykiskt störda lagpå hur sådana regler skulle utformas. ES överträdare
Herr talman! Jag är medveten om att utredningen från 1984 innehöll en mängd olika frågor och att vissa av dem är utomordentligt besvärliga att hantera. Jag kräver inte att socialministern skall lösa alla problemen i den utredningen här och nu. Vad jag tar upp är en delfråga, och det är en kärnfråga. Den är också lättlöst. Om jag inte är felunderrättad vet man redan — i varje fall inom justitiedepartementet, där Anna-Greta Leijon sitter ganska nära socialministern i det här ärendet — ungefär hur man vill ha det. Redan detta skulle kunna innebära att man kunde hitta en bra modell. Jag vill tillägga att jag är medveten om att man inte helt säkert kan förutse alla fall. Jag är emellertid övertygad om att det går att minimera antalet fall. Det kanske inte handlar om en särskilt stor procentuell andel återfall, men varje fall är en personlig tragedi för alla inblandade. Socialministern säger att det är omotiverat att införa provisoriska regler därför att reglerna på det här området har tillämpats i 20 år. Men just därför att reglerna har tillämpats i 20 år är det motiverat att ändra dem snarast.
Herr talman! Det är inte motiverat att införa provisoriska regler därför att de tidigare reglerna har fungerat i 20 år, utan därför att det föreligger en lagrådsremiss som kommer att överlämnas under våren, eller i juni 1988. Eftersom det alltså finns förslag till nya regler, som kommer att föreläggas riksdagen, tycker jag inte det är motiverat med provisoriska regler.
Herr talman! Jag vet att det föreligger en lagrådsremiss och att förslaget senare kommer till riksdagen. Vad som är intressant i detta ärende är vid vilken tidpunkt de nya reglerna kommer att träda i kraft. Jag har här gjort en beräkning och påstått att detta inte kan ske förrän i bästa möjliga fall den 1 juli 1989. Jag har inte hört några synpunkter från socialministern på denna tidsberäkning. Och detta, socialministern, är en lång väntan på något som man egentligen inte skulle behöva vänta på. Jag vill än en gång, på samma sätt som jag gjorde i november 1987, varna för vad som kan hända under tiden. Det kan vara onödigt att någonting sker.
Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig om jag avser att aktualisera frågan om en travbana inom Jönköpingsregionen. Frågan om att anlägga en ny travbana är en sak som travsporten och Aktiebolaget Trav och Galopp har att ta ställning till. Det finns därför inte anledning för mig att aktualisera frågan.
Herr talman! Jag vill tacka för att statsrådet har svarat på min fråga. Inte minst i idrottssammanhang är det ju viktigt med rent spel. De travintresserade i Jönköping med omnejd har knappast behandlats just, när ATG sagt nej till travbanan. Vi tycker att det är osportsligt att en region med ett så stort befolkningsunderlag och med ett så stort travintresse ses över axeln av de höga herrarna i Stockholm. Jag tycker att det därför är rimligt att regeringen aktualiserar frågan. ATG och STC måste känna ett ansvar med tanke på de sportintresserade. Jag anser att regeringen bör kunna aktualisera frågan också av det skälet att det i ATG:s styrelse faktiskt finns ledamöter som är utsedda av regeringen. Enligt min mening bör regeringen även därför agera för en travbana i Jönköping. Det viktigaste av alla skäl är kravet på rättvisa, att travsport skall kunna utövas också i landets befolkningstätaste områden. Inom en radie av 5 mil bor det här 225 000 människor, och inom 10 mil 760 000 människor. Jag talar för ganska många av dessa människor när jag kräver en travbana till Jönköping. Trots att statsrådet nu har sagt att det inte ligger inom hans ansvarsområde att aktualisera frågan, konstaterar jag att loppet inte är kört. Jag sätter 10 kr. vinnare på Jönköping.

Herr talman! Ingegerd Elm har frågat mig om jag inom en snar framtid kommer att aktualisera frågan om eventuella ändringar i lagen om anordnande av visst automatspel. Som Ingegerd Elm redovisar i sin fråga genomförde justitiedepartementet under förra året en enkät om den s.k. flipperlagen. Många av dem som besvarat enkäten har pekat på förhållanden som man uppfattar som brister i den nuvarande lagstiftningen och föreslagit olika ändringar. Inom justitiedepartementet arbetar vi nu med en departementspromemoria med förslag till ändringar i lagen. Jag räknar med att denna promemoria, tillsammans med en sammanställning av enkätsvaren, skall kunna sändas på remiss före sommaren.

Prot. 1987/88:76 Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är ett kort svar, men det — 25 februari 1988 är inte längden som räknas, utan det är naturligtvis innehållet som är det lag till Natioviktiga. Jag har fått ett bra svar på min fråga, tycker jag. Organs SA Ae : å É 2 Lag nella folkrörelsekom Orsaken till att jag ställde frågan var att det visat sig att det funnits vissa milién problem under den tid som lagen varit i kraft. Jag är därför tacksam att lagen nu kan bli föremål för ändringar. Innehållet i ändringarna har vi inte möjlighet att nu diskutera, utan det får vi tillfälle att göra senare. Jag vill sluta med att säga att jag förutsätter att de kommuner som deltagit i den enkät som både Anna-Greta Leijon och jag har åberopat också får möjlighet att yttra sig över departementspromemorian.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att omedelbart tillskjuta erforderliga medel så att Nationella folkrörelsekommittén kan fortsätta sitt arbete för att ”Hela Sverige skall leva”. Svaret på frågan är att så har redan skett. Industridepartementet beslutade förra torsdagen att tilldela Nationella folkrörelsekommittén ytterligare 1 milj.kr. för insatser i landsbygdskampanjen. Även glesbygdsdelegationen tilldelades samtidigt ytterligare 1 milj.kr. för sitt kampanjarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Landsbygdskampanjen har marknadsförts som den största kampanjen någonsin, men ingen statlig kampanj har fått så litet pengar. Man kan t.ex. jämföra med att staten anslog 30 milj.kr. till ungdomsårskampanjen. Svaret på min fråga blev nu att ”så har redan skett”. Jag förstår att det var för att svaret skulle kunna bli detta som jag har fått vänta en extra vecka på det. Men med 1 milj.kr. klarar sig folkrörelsekampanjen, de anställda och verksamheten enbart fram till sommaren. ”Hela Sverige skall leva”, heter det, men av vad? 98 organisationer är i dag mycket sura på Thage G Petersons sätt att arbeta med landsbygdskampanjen. TCO-Tidningen har fångat detta på ett utomordentligt sätt. Vi har landsbygdskampanjen som vill uträtta saker och ting, och 98 organisationer skjuter på, men herrar Feldt och Thage G Peterson, ordförande för den nationella kampanjen, är de som sätter käppar i hjulet. I TCO-Tidningen kan man läsa om att staten har slagit undan benen för kampanjen osv. Det är mycket hårda ord. Jag vill fråga statsrådet om man kan vänta sig att få denna extra miljon inom kort. Varför går man till väga på det här sättet och avsätter någon liten summa i månaden? Är det inte bättre att ordentligt resonera om vad som står 21 till förfogande, så att kampanjen kan planera sitt arbete? Detsamma gäller glesbygdsdelegationen, som har begärt 10 milj.kr. Nu får den 1 miljon.
Herr talman! Får jag först säga till Börje Hörnlund att han mycket väl vet varför svaret på hans fråga inte lämnades förra torsdagen. Han informerades av riksdagen om att jag då inte kunde lämna några svar på grund av en utlandsresa. Det är därför anmärkningsvärt att han här gör sig lustig genom att säga att svaret har fördröjts av olika skäl. Han vet alltså mycket väl anledningen till att svaret inte lämnades förra torsdagen, nämligen en utlandsresa. Det är trist att diskutera regionalpolitik med Börje Hörnlund, därför att vad som än görs av regeringen så är det fel, för litet och för sent. Börje Hörnlund har nästan blivit hela riksdagens store kverulant. Folkrörelsekommittén ansökte om 3 milj.kr. och har fått över 2 milj.kr., och det är inte någon dålig utdelning. Hade jag gett 3, 5 eller 10 milj.kr. hade ändå Börje Hörnlund gått upp här i talarstolen och sagt att det inte varit tillräckligt. Vidare föreligger det faktiskt inte någon överenskommelse mellan staten och folkrörelsekommittén om att staten skall finansiera folkrörelsekommitténs utgifter för kampanjarbetet. Tvärtom markerade folkrörelserna från början att detta var deras eget åtagande. Samtal med ledande personer inom folkrörelsekommittén har också bekräftat detta. De räknade med att själva kunna klara ekonomin. Likväl har regeringen gått in med över 2 milj.kr. i folkrörelsekampanjen därför att regeringen har ansett att folkrörelsekommittén utför ett betydelsefullt arbete. Folkrörelsekommittén markerade ju dock själv sitt stora intresse av att bygga upp en egen kampanj och en egen organisation inom kampanjen.

Herr talman! Jag förstår så väl att Thage G Peterson känner sig irriterad över att jag kritiserar de enorma bristerna i den förda regionalpolitiken. Jag kan emellertid citera TCO-Tidningen, som säger att det är märkligt att regeringen först går ut och talar om hur vällovlig folkrörelsekampanjen är och sedan konkurrerar ut den. Tidningen säger att staten har konkurrerat ut kampanjen genom att gå ut och ragga privata sponsorer. Det hade ju folkrörelsekampanjen tänkt göra, men staten låter sitt eget organ ragga sponsorerna. Det är märkligt! Regeringen har, under den tid folkrörelsekampanjen pågår, fattat ett femtiotal beslut som är klart negativa för landsbygdsutvecklingen. Jag skall återkomma med en interpellation senare, så att vi kan få en längre debatt om detta. Det är nämligen otillständigt att tala på ett sätt och göra tvärtemot.

Herr talman! Björn Samuelson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av exempelvis guldfyndigheterna i Värmland. Nämnden för statens gruvegendom är huvudman för den statligt anslagsfinansierade prospekteringen. NSG:s prospektering syftar till att utöka den statliga gruvegendomen och att få brytvärda fyndigheter av metaller och mineral i produktion. Genom NSG verkar staten även för att stimulera och effektivisera övrig prospektering i landet. NSG har regeringens uppdrag att svara för administrationen av det särskilda prospekteringsstödet — Programmet för utökad prospektering m.m. — som infördes hösten 1982. NSG har bl.a. till uppgift att lämna förslag till hur prospekteringsstödet bör fördelas på olika projekt. Beslut om medelsfördelningen fattas av regeringen. Nämndens totala prospekteringsvolym uppgick år 1987 till ca 54 milj.kr. En mindre del av detta belopp avsåg insatser i Värmlands län för prospektering efter framför allt guld och industrimineral. NSG har nyligen övertagit LKAB:s prospekteringsmaterial rörande Bergslagen. Jag har erfarit att nämnden utifrån detta underlag planerar ytterligare insatser i bl.a. Värmlands län. Av under stödprogrammets fem första etapper totalt beviljat stöd om ca 198 milj.kr. har ca 2,5 milj.kr. gått till ett antal industrimineralprojekt i Värmlands län. Ett av dessa projekt är den för en tid sedan startade kyanitbrytningen i Hålsjöberg. NSG har nyligen till regeringen överlämnat förslag till medelsfördelning i stödprogrammets sjätte etapp. Bland de projekt som överlämnats finns en ansökan från Nyängsgruvan AB som avser guldprospektering i Värmlands län. NSG har för detta projekt gjort bedömningen att stöd inte bör ges. NSG:s förslag till medelsfördelning bereds för närvarande i industridepartementet.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Det har gjorts intressanta fyndigheter i Värmland. Många människor engagerar sig i mineraljakten. Det kan ju inte ha varit meningen att mineraljakten skulle vara ett sätt att få en billig kartering av t.ex. Bergslagen eller Värmlands län. Det är oroande att det svar industriministern ger visar en så negativ inställning när det gäller de malmoch mineralfyndigheter som har gjorts i Värmland. Det är oroande mot den bakgrunden att jag har inhämtat uppgifter om att det nu finns utländska intressen för den fortsatta prospekteringen när det gäller t.ex. de guldfyndigheter som finns i länet. Och det är inga dåliga halter man har kommit fram till på åtminstone tre ställen. Det handlar om guldhalter på inemellan 30 och 40 9, vilket är att jämföra med Falun, där det anses lönsamt att bryta malm med en 7-procentig guldhalt. Det är klart att detta kanske inte ger så många nya arbetstillfällen, men det skulle åtminstone, om man vill vara blygsam, kunna trygga de arbetstillfällen som finns inom branschen i länet. Jag vill överlämna en bit guldmalm till industriministern och be honom att ”åka hem till industridepartementet och göra en analys av den och sedan ompröva de förslag som NSG har lämnat regeringen. Sedan kanske vi får en rejäl insats för Värmland också på det här området.
Herr talman! Jag tackar för guldet. Det skall överlämnas till NSG. Får jag som ett förtydligande ändå säga att NSG har gjort en prövning av det projekt som Björn Samuelson frågar om, och NSG har kommit fram till att stöd inte bör ges. Regeringen har dock ännu inte fattat något beslut.

Herr talman! Jag förstod att jag var ute i elfte timmen, men jag hann ändock. Det som oroar mig mest är hur det kan komma sig att utländska företag visar ett så stort intresse. Det handlar här om engelska och amerikanska företag. Hur kan de göra sådana bedömningar medan NSG inte förefaller intresserat av de fyndigheter som har gjorts? Ett annat problem är ju att det görs undersökningar — människor springer ut och letar mineral och annat — men att det sedan inte finns någon möjlighet att gå vidare, utan det överlåts åt multinationellt kapital att driva till sig vinsterna av de malmoch mineralfyndigheter som finns i bl.a. mitt hemlän Värmland. Det är oroande.

Herr talman! Mats Odell har frågat statsministern om han med anledning av en dom i arbetsdomstolen är beredd att vidta åtgärder för att skydda den politiska demokratins gränser. Mats Odell anför därvid bl.a. att domen indikerar att i stort sett vilket politiskt beslut som helst, som skall fattas av ett landsting eller en kommun, måste föregås av en MBL förhandling. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Arbetsdomstolen konstaterade att det aktuella beslutet skulle få direkta och betydelsefulla återverkningar på förvaltningsorganisationen och därmed för de anställda och ansåg därför att det hade ålegat landstinget att bereda personalens organisationer tillfälle till samverkansförhandlingar. Av domen framgår också att ett beslut av ett landsting eller en kommun i en fråga av rent politisk karaktär, utan beröring med arbetsgivar—arbetstagarförhållandet, faller utanför MBL. Enligt min mening indikerar domen alltså inte att i stort sett vilket politiskt beslut som helst måste föregås av MBL-förhandlingar. Enligt domen är det här ingen ändring i förhållande till tidigare rättspraxis när det gäller gränsdragningen mellan medbestämmandet i kommuner och den politiska demokratin. Det råder bred enighet om att arbetstagarinflytandet inom den offentliga sektorn måste vara underordnat den politiska demokratin. Enligt min mening saknas det anledning för regeringen att vidta några särskilda åtgärder med anledning av domen. Men jag fortsätter att följa frågornas utveckling med största uppmärksamhet.

Herr talman! Först vill jag tacka civilministern för svaret. Jag skall villigt erkänna att svaret gick i en helt annan riktning än jag hade förväntat mig när jag förberedde mitt inlägg här. Det är alltså så, att arbetsdomstolen har tilldömt Sveriges Psykologförbund 25 000 kr. i skadestånd därför att Hallands läns landsting har brutit mot medbestämmandelagen. Landstinget borde således ha genomfört MBL förhandling innan det politiska beslutet fattades om en ändrad nämndorganisation inom vårdsektorn. Jag är alltså mycket förvånad över statsrådets svar. Enligt ett TT-telegram av den 15 februari säger en av medarbetarna på arbetsmarknadsdepartementet att en översyn av den här lagen är på gång. Ulla Weigelt på arbetsmarknadsdepartementet säger nämligen: Vi har länge diskuterat att göra en översyn av den här lagstiftningen. Men ännu så länge befinner vi oss på förberedelsestadiet, så jag kan inte säga när någon utredning kommer att tillsättas. Landstingsförbundets jurist Ylva Drevhammar säger till TT: Den här domen innebär att kommunerna inte kan införa kommundelsnämnder eller bestämma mandatfördelningen i kommunfullmäktige utan att först förhandla med facket. Vidare säger hon: Det har ända sedan MBL-lagen infördes varit problem med att dra en gräns mellan politiska och administrativa beslut. Vi begärde redan 1982 att regeringen skulle se över lagen, men ingenting har hänt. Herr talman! Jag tror att vi alla inser vilken enormt stor principiell betydelse en sådan här dom har för den politiska demokratin i kommunoch landstingspolitiken. Sverige tar ett stort och farligt steg i korporativistisk riktning, om den här tolkningen skulle stå fast och bli praxis i våra kommuner. Jag skulle vilja fråga civilministern om han kan nämna några typiska beslut i kommunfullmäktige och landsting som inte påverkar arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna.